Herr talman! Jag tror det var herr Wijk man som sade att han hade läst remissvaren till den första etappen av utflyttning mycket noga. Det var också jag tvingad att göra. Det var ingen tvekan om att personalen hundraprocentigt sade nej; det fanns inget verk där personalen sade ja till utflyttning, men det fanns ett verk där styrelsen sade ja, och det var skogshögskolan. Om jag minns rätt var det det enda verket där vi fick en positiv reaktion. Icke förty bedömde vi emellertid läget sådant, att det var riktigt att göra en utlokalisering i denna första etapp. Därvid gjordes naturligtvis en avvägning av kostnaderna gentemot de allmänna fördelar vi ansåg ligga i en utflyttning och den injektion som den skulle kunna innebära på de mottagande platserna i landsorten. Den bedömningen delades, skulle jag våga säga, av 96-97 procent av ledamöterna i den här kammaren. Den bedömningen står sig säkerligen även i dag. När nu herr Wijkman säger att två tredjedelar av personalen är emot utflyttning, innebär det en förändring till det bättre mot den uppfattning vi hade om personalens reaktion när beslutet fattades för ett år sedan. Därför kan den uppgiften inte förändra i varje fall min uppfattning, och förmodligen inte heller uppfattningen hos någon annan kammarledamot som talade för utflyttningen. Det går naturligtvis inte att utgå från de här icke kontrollerade och icke granskade siffrorna från SJ, Vattenfall och televerket och försöka kalkera dem på sådana verk som domänverket, kartverket och sjöfartsverket, som har nämnts i debatten här. Det är inte samma organisation, de har inte samma funktioner och det gar inte att göra någon enkel schablonberäkning av kostnaderna. Därför menar jag att dessa siffror — om det nu är de som har varit startpunkten för de båda talarnas aktiviteter — kan lämnas utanför debatten. De kan bli intressanta, om vi längre fram skulle komma med ett förslag om utflyttning av de här verken, men därom vet vi ju ingenting i dag.
Herr talman! Finansministern säger nu plötsligt att det gjordes en bedömning inför förra beslutet av personalens attityder och av kostnadsaspekterna. Ja, personalens attityder kände vi till ganska väl, det vill jag hålla med om, men såvitt jag vet finns det inte ett enda ord nämnt om kostnadsaspekterna i propositionen, förutom att det finns en beräkning av ungefär vad det kommer att kosta att bygga nya kontorslokaler. Där har jag redan givit finansministern rätt. Jag har inte tagit upp det som en extrakostnad, eftersom jag är medveten om att det finns ett stort lokalbehov i Stockholm, och det är egalt om man bygger i landsorten eller här. Jag sade att minst två tredjedelar av personalen är emot förslaget i dag. Det är en förändring till det bättre i jämförelse med situationen för ett år sedan, så finansministern tycker det är ganska ointressant. Jag tycker dock att det är ett dåligt tecken ty trots att det gått ett år, trots omfattande information, trots att de anställda har fått åka ut för att se på respektive ort och trots att de vet vilka förmåner de får, är det ändå två tredjedelar som är emot flyttningen. Dessutom tror jag att en mycket stor andel av dem som har accepterat en utflyttning helt enkelt har resignerat — det säger åtminstone en del brev som jag har fått. De har resignerat och funnit sig i beslutet, men de anser fortfarande att de har blivit överkörda i ordets verkliga bemärkelse. Sedan upprepar finansministern påståendet att de siffror som jag har nämnt här skulle bygga enbart på uppgifter från SJ och televerket. Jag har emellertid lagt fram exempelvis kartverkets egna beräkningar, och de har inte ett dugg med SJ:s och televerkets siffror att göra. Där finns klara, preciserade beräkningar som visar en flyttningskostnad på drygt 15 000 kronor per anställd i flyttningsögonblicket och därutöver ökade kostnader på mellan 160 och 180 miljoner under en tioårsperiod i form av produktionsbortfall, dubbla lokaler, försämrad effektivitetsutveckling etc. Jag har lagt fram det materialet, och det hänger inte direkt ihop med SJ. Jag hävdar dock fortfarande att för övriga verk, beträffande vilka vi vet ganska litet om kostnaderna, säger SJ:s och Vattenfalls och televerkets beräkningar att det är fråga om höga kostnader. Finansministern menar att vi över huvud taget inte kan ta någon notis om dessa siffror, eftersom de inte är kontrollerade, men finansministern kan väl inte mena att de skulle vara så uppåt väggarna fel att man inte i alla fall kan se en viss trend? Även om man drar av 50 procent på beräkningarna, tycker jag att det är stora kostnader det är fråga om, och det borde göra finansministern benägen att se litet närmare på de här kostnaderna, eftersom det fortfarande är tre, fyra år kvar till själva flyttningen. Herr talman! Finansministern och jag har helt olika uppfattningar om värdet av att göra sådana ekonomiska bedömningar. Jag tror inte det är stor idé att fortsätta debatten. Jag har sagt flera gånger vad jag tycker, och jag ber nu till slut att återigen få säga att det är en upprörande nonchalans att icke tillmötesgå mig så mycket som interpellant att åtminstone lägga fram de beräkningar som finansministern uppenbarligen hade för ett år sedan!
Herr talman! Jag har samma prognos som herr Wijkman när det gäller möjligheterna att förmå finansministern att ge ett svar på de frågor som har framställts här i dag. Tills vidare skall jag dock inte uppge förhoppningarna om att vi någon gång, i ett senare skede och före nästa omgång, får veta ungefär vad det är för beslut vi går att fatta. Inför det vill jag bara klargöra en sak som finansministern uppenbarligen missuppfattade. Det är inte så att jag — och jag tror inte heller herr Wijkman — menar att de siffror som nu har redovisats från televerket, Vattenfall och SJ går att, som finansministern sade, kalkera på andra verk, som arbetar under helt andra förutsättningar. Nej, det är klart att man inte kan. Det var inte så jag menade heller, utan jag menade kort och gott att den typ av beräkningar som man gjort beträffande dessa verk bör kunna göras också när det gäller andra verk. Det är klart att det då blir andra faktorer att ta hänsyn till, men i flera fall — domänverket är ett sådant fall — är problemställningarna ganska likartade. I andra fall skiljer de sig åt, och då får man naturligtvis ta hänsyn till det. Men det enda vi begär — och det är ganska märkligt att det är vi som skall ställa detta krav på finansministern, och inte tvärtom — är att vi skall få veta vilka kostnader denna utlokalisering kommer att föra med sig. Det är ändå ett elementärt och rimligt krav som vi ställer. Beträffande personalen tycker även jag att det är glädjande att så pass många accepterar en placering någon annanstans än i Stockholm. Men här återstår, om vi håller oss till den enkät som gjorts, två tredjedelar. Vi vet att för många av dem kan det vara så att de i och för sig skulle vilja flytta, men det går inte. Personliga skäl gör att det skulle bli väldigt svårt. De skäl dessa människor kan åberopa, även om de inte anförs av alla anställda, måste väl ändå få vägas in i denna kalkyl. När dessutom enligt min mening en rad andra skäl som talar emot fortsatt utlokalisering — inte minst de regionalpolitiska eftersom effekterna av denna utlokalisering nog blir ganska blygsamma i förhållande till om pengarna används på annat sätt — kan man inte bara säga att fler och fler önskar flytta och att det därför enbart är att gå vidare. Jag har där anvisat ett alternativ, som från personalens synpunkt är humanare och rimligare, nämligen decentralisering. En sådan reform kan genomföras under ett längre övergångsskede och flera tjänster blir kvar, vilket medför att det blir lättare för dem som måste stanna att få alternativa placeringsmöjligheter. Dessutom tror jag att den regionalpolitiska effekten blir större just därför att lokaliseringseffekten sprids till alla länshuvudstäder och kommuncentra. Jag har, herr talman, svårt att tro att finansministern verkligen på fullt allvar upplever denna situation som särskilt angenäm. Han skulle nog egentligen vilja visa en ganska stor återhållsamhet, eftersom han rimligen bättre än någon annan känner till de samhällsekonomiska svårigheter detta land dras med. Men av något egendomligt skäl tycks den typen av överväganden ha svårt att slå igenom när det gäller utlokalisering av verk. Om riksdagen fullföljer detta utlokaliseringsarbete som om ingenting hänt trots alla de mycket starka invändningar som gjorts och som man överallt utanför detta hus accepterar såsom allvarliga invändningar, kommer riksdagens trovärdighet i hög grad att ifrågasättas.
Herr talman! Jag tycker det är litet förmätet av en riksdagsman som herr Ullsten att diskontera en kommande debatt och säga, att om den debatten inte passar herr Ullsten förlorar riksdagen trovärdigheten i sina beslut. Man får nog vara litet försiktigare med att hantera orden när man uppträder i denna församling. Att jag har använt uttrycket skuggboxning är faktiskt berättigat, för i botten ligger väl helt enkelt att jag har en positiv uppfattning om försöken att lokalisera en del av den statliga administrationen till andra platser i landet. De båda herrar som här har argumenterat har en negativ uppfattning om detta. Självfallet ger jag er rätt att ha denna uppfattning, men då får ni mobilisera den uppfattningen mot min uppfattning, när denna fråga skall avgöras längre fram i en andra etapp. Första etappen är ju ett passerat skede, men vi får anledning att diskutera en andra etapp. Den som då får riksdagen med sig kan inregistrera att han har riksdagen med sig, och den som förlorar kan inregistrera att han har förlorat. Men förloraren får inte gå omkring och påstå att beslutet inte bygger på de grunder som varje riksdagsman ändå är skyldig att iaktta när han fattar sina beslut.

Herr talman! Herr Löfgren har frågat dels om jag anser det rimligt att fortsätta med de hittills praktiserade metoderna för att komma till rätta med den laga betalningsfrekvensen vid förelagd parkeringsbot. dels om ett av rikspolisstyrelsen den 18 oktober 1971 framlagt förslag är en lämplig lösning av problemet och när jag i så fall ämnar framlägga förslag i enlighet härmed. För att kunna komma till rätta med de problem som ofta uppstod när det gällde att utreda parkeringsförseelser infördes den 1 januari 1970 bestämmelser om subsidiärt ägaransvar för bl.a. olaga uppställning, dvs. ägaren skulle fällas om det ej var utrett vem som kört fordonet. Bestämmelserna om subsidiärt ägaransvar synes inte ha fått så stor verkan som man hade anledning att vänta. Till departementet har kommit framställningar från två håll med förslag till lösning av de aktuella problemen. Rikspolisstyrelsen begär införande av bestämmelser om att den registrerade fordonsägaren skall åläggas strikt ansvar för förseelser på vilka lagen om parkeringsbot är tillämplig. Vidare föreslås att handläggningen av parkeringsärenden förenklas genom att polisutredning slopas i de flesta ärenden. Stockholms gatunämnd har ett förslag som i första hand går ut på en avkriminalisering av parkeringsförseelserna. Överträdelse av parkeringsföreskrift skall beivras med en civil kontrollavgift i stället för parkeringsbot. Kontroll avgiften skall uppbäras av kommunen. Framställningarna behandlas för närvarande inom departementet. På grundval av framställningarna kommer förslag till lösning att läggas fram och redovisas i en promemoria, som därefter avses bli remissbehandlad. I avvaktan härpå är jag inte beredd att uttala mig om lämpligheten av den ena eller andra lösningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern på det svar han har ansett sig kunna ge på min interpellation. Han går inte direkt in på frågan om det kan vara skäligt att använda så mycket folk som man nu gör för att utreda frågan om hur man skall få in de parkeringsböter man har blivit tvungen att ålägga sådana som begått förseelser. Vi betraktar kanske inte förseelser av detta slag som brott i vanlig bemärkelse. Därför är det egentligen inte fråga om böter, och det vore litet mera adekvat att använda ordet bot. Det kan emellertid inte hjälpas att allmänheten börjar reagera litet kraftigt mot att polisen måste använda så mycket folk som den gör för att utreda hur man skall komma till rätta med problemet. Enligt vad rikspolisstyrelsen själv har anfört måste man årligen ta itu med ca 780 000 förseelser, och kommunikationsministern har redan på ett ganska tidigt stadium uttalat intresse för att man skulle göra något för att komma till rätta med betalningsfrekvensen. Jag har alldeles särskilt fäst mig vid ett uttalande som kommunikationsministern gjorde vid en interpellationsdebatt i dåvarande första kammaren den 24 november 1970, då han sade: Varje försök både att förbättra rutinerna och att angripa frågan på annat sätt tycker jag är värt ett erkännande. Det uttalandet föranledde mig att vid början av förra året väcka en motion, där jag föreslog ett radikalt sätt att komma till rätta med de här förhållandena. Jag föreslog bl.a. att man skulle låta bli att utreda på det sätt man då gjorde, och jag framhöll att jag var överraskad över att vid Stockholms parkeringskontor så mycket som närmare 30 personer var sysselsatta med att utreda dessa frågor. Vi har sett att man sedan valde att förstärka personalen ytterligare. Det blev 40 personer och det blev 60 — och fr.o.m. november månad i fjol är 90 personer sysselsatta med detta utredningsarbete.

Det synes som om betalningsfrekvensen bara blir sämre och sämre. Nu har kommunikationsministern redovisat att det finns dels ett förslag från rikspolisstyrelsen, dels ett förslag från Stockholms gatunämnd. Man kommer att bearbeta dessa förslag inom kommunikationsdepartementet och skicka ut dem på remiss för att se vilken lösning man skall kunna tänka sig i fortsättningen. Jag hoppas verkligen att kommunikationsministern lägger fram ett förslag, som inte bara löser problemet utan löser det på ett sådant sätt att man i fortsättningen inte behöver använda så mycket folk för att beivra sådana här struntförseelser. Det måste finnas möjligheter att få inbetalningarna gjorda utan att man använder så omfattande personella resurser.

Det bör väl också kunna beaktas vid den bearbetning som sker inom departementet. Vid den lösning som kan framkomma genom en sammansmältning av rikspolisstyrelsens förslag och Stockholms gatunämnds förslag måste i alla fall problemet att få in pengarna utan alltför mycket utredningsoch inkassoarbete kvarstå. Jag hoppas att kommunikationsministern tar allvarligt på denna fråga och kommer fram till ett förslag till lösning som allmänheten kan anse någorlunda tillfredsställande. Jag tror att kommunikationsministern tar fel på opinionen i vårt land, om han nonchalerar just den uppfattningen att samhällets resurser sannerligen behöver sättas in på andra områden än där det gäller att få in avgifter från sådana som bara genom tredska låter bli att betala. Det börjar sprida sig en uppfattning att det går bra att kasta bort den s.k. lappen på vindrutan, för det sker i alla fall ingenting. I varje fall synes utvecklingen av betalningsfrekvensen peka på att de som har den uppfattningen blir fler och fler. Det skulle vara ytterligt beklagligt med hänsyn till alla de laglydiga människor som finner det riktigt att betala för en förseelse som de råkat begå. I detta sammanhang vill jag också nämna att vårt samhälle är så funtat med den ökade bilismen att det helt enkelt inte är möjligt att räkna med någon väsentlig nedgång i antalet förseelser. Sättet att klara upp dem bör emellertid vara sådant att man inte använder sig av onödiga resurser för att ta in avgifter från dem som tredskas.

Herr talman! Det är viktigt att herr Löfgren och jag klarar ut huruvida detta är att betrakta som brott eller inte. Herr Löfgren sade inledningsvis att vi inte betraktar dessa förseelser som brott i vanlig ordning. Låter man ett sådant uttalande stå för sig självt och bli allmän egendom hos människorna, då är det klart att det kan uppstå ett visst tvivel om huruvida det är någon mening att betala för något som tydligen av vissa människor inte betraktas som ett brott. I nästa ögonblick sade herr Löfgren att folk inte får nonchalera dessa förseelser och låta bli att betala. Jag tycker det är viktigt att vi åtminstone blir överens om huruvida detta är sådant som skall beivras eller inte. Har herr Löfgren den uppfattningen att det skall beivras, så är det väl bäst att på något vis moderera det tidigare uttalandet om att dessa förseelser inte betraktas som brott i vanlig ordning. Det sade herr Löfgren i alla fall i sitt förra inlägg. Jag vill alldeles klart deklarera att regeringen betraktar det som lagbrott att inte betala vad lagen säger att man skall betala för någonting som man är skyldig till. Gör man inte det, har man gjort sig skyldig till ett brott, låt vara att det inte går att jämföra med andra brott; det finns ju alltid en brottsskala. Men visst har man gjort sig skyldig till en överträdelse av ordningsföreskrifterna. Det vill jag rent inledningsvis och principiellt ha sagt, därför att jag tror att ett klarläggande oss emellan på den punkten i sig självt kan vara av värde, när vi sedan skall diskutera hur man skall komma till rätta med detta. Det är riktigt att 90 tjänstemän är sysselsatta på parkeringskontoret i Stockholm. Herr Löfgren har själv sagt det och jag kan upprepa att av dem är bara sju polismän enligt de uppgifter vi har fått. Någon anledning att befara att bekämpandet av svårare brottslighet blir lidande på detta finns därför inte. Det har ju inte heller herr Löfgren sagt, men det kan vara värdefullt som en upplysning rent allmänt att detta ändå inte tar 90 polismän i anspråk. Jag anser det vara riktigt av parkeringskontoret att göra en kraftig satsning för att respekten även för ordningsföreskrifterna skall upprätthållas. Om jag skall tillägga något utöver mitt ursprungliga interpellationssvar beträffande de framlagda förslagen som jag där refererar till, kan jag allmänt säga att man i svensk rätt visat en viss återhållsamhet när det gällt att införa strikt straffansvar. Ett sådant ansvar innebär att den misstänkte får visa att han är oskyldig för att han skall gå fri. Med nuvarande bilregister föreligger tämligen stor eftersläpning med anmälan av ägarbyten, och att grunda ett system med strikt ägaransvar på ett sådant underlag är inte tillrådligt. I fråga om bilregistret kommer i och för sig en radikal förbättring att åstadkommas i och med att det nya registret blir upplagt. De principiella betänkligheterna mot ett strikt ägaransvar är inte så stora, om man väljer den av gatunämnden föreslagna påföljden med civil kontrollavgift. Ett system med civila kontrollavgifter för emellertid med sig problem som är svåra att överblicka, t.ex. hur indrivningen av avgifterna skall klaras av utan påfrestningar på domstolsväsende och exekutionsväsende. Av de stora skillnaderna mellan de förslag som nu ligger hos departementet framgår tydligt vilka svårigheter som finns när det gäller att komma fram till en praktiskt fungerande lösning av dessa frågor. Det har därför visat sig nödvändigt med vissa ytterligare undersökningar innan ett förslag kan läggas fram. Men frågan övervägs som sagt, och avsikten är att framlägga en departementspromemoria, sannolikt under senhösten detta år.

Herr talman!

Det kanhända att jag tagit alltför stort intryck av vad sådana jurister tillrådde mig i det sammanhanget. Sedan har jag den bestämda uppfattningen att en handling som strider mot gällande bestämmelser naturligtvis skall beivras. Den som begår en sådan handling skall också betala det belopp som är åsatt en sådan förseelse. Vi behöver därmed inte diskutera själva begreppet brott eller arten av brott. Men när vi strävar efter att få brottsligheten minskad i vårt samhälle och när vi hoppas att den skall kunna minskas, är vi väl samtidigt på det klara med att vi kommer att få dras med ett mycket stort antal förseelser mot parkeringsbestämmelserna i fortsättningen också. Den ökade bilismen och bristen på parkeringsmöjligheter kommer naturligtvis att medföra sådana besvärligheter i en betydande omfattning. När kommunikationsministern nu kan ställa i utsikt att det relativt snart skall kunna läggas fram ett förslag, får vi väl ta det som ett positivt tecken. Jag har här bara velat göra klart för kommunikationsministern att den rådande opinionen i samhället allt starkare hävdar att man skall använda resurserna inom polisväsendet och ordningsmakten till att bekämpa väsentligare saker än just parkeringsförseelser. Man bör här naturligtvis försöka få sådana former för kontroll av laglydnaden att man kan klara denna uppgift utan att alltför mycket anstränga de personella resurserna. När kommunikationsministern sedan påpekade att det inte är fråga om polismän, så behövde han inte framhålla det för mig, för jag har aldrig sagt att det är 90 poliser som användes för detta arbete. Men jag kan ju nämna att när jag skrev min motion så var det två inspektörer, sex polismän och 20 kontorister vid parkeringskontoret i Stockholm. I proportion till hela antalet 90 var det alltså då en betydligt större del polisutbildad personal som användes. Att det sedan har skett en ökning av antalet heltidsanställda ända upp till 90 personer, även om det i stor utsträckning rör sig om kontorister och andra tjänstemän, är bara ett tydligt exempel på att här finns ett problem att bemästra. Jag tror att det finns en möjlighet att komma till rätta med det. Inom rikspolisstyrelsen har man ju nu gått över till att begära att ansvaret för parkeringsförseelser skall övervältras på fordonets ägare, vilket man förut inte har varit böjd att göra. Anledningen härtill är förmodligen att man inte anser att det går att få en lösning på annat sätt. Annars har också jag den uppfattningen att den som gör sig skyldig till en förseelse skall svara för den. Jag är medveten om att om man lägger ansvaret på fordonets ägare så kan det ibland komma att drabba en människa som inte har begått förseelsen i fråga. Men om det inte går att komma till rätta med problemet på annat sätt får man naturligtvis ta denna lösning.

Herr talman! Herr Björk i Gävle har frågat mig om jag är beredd medverka till att omorganisationer inom SJ:s driftavdelningar planeras bättre än vad som hittills tycks vara fallet. SJ strävar efter att anpassa den geografiska indelningen av de regionala och lokala förvaltningsenheterna så att överensstämmelse nås med de geografiska gränserna för länsoch kommunförvaltningen. Därvid uppnås fördelar bl.a. i fråga om trafikplaneringen. Länsmyndigheterna får på detta sätt endast en förvaltningsenhet vid SJ som kontaktorgan. För de kommunala myndigheterna innebär det självfallet också en påtaglig fördel att ha nära och täckande kontakter med SJ:s lokala organisationsenheter. Av denna anledning försöker man anpassa de lokala områdena så att varje kommun omfattas av ett lokalt förvaltningsorgan vid SJ. Herr Björk tar i sin interpellation upp en planerad omorganisation av vissa delar av den lokala organisationen inom sjätte och åttonde driftdistrikten, vilken också kommer att medföra en viss justering och därmed en bättre länsanpassning av gränsen mellan dessa distrikt. Det ankommer primärt på SJ att besluta om organisationsförändringar av ifrågavarande slag. Jag vill dock i sammanhanget framhålla att jag i princip finner det naturligt att en länsanpassning sker av distriktsgränserna — främst med hänsyn till det nära sambandet mellan SJ:s trafikplanering och den länsvis bedrivna samhällsplaneringen. Den regionala trafikplanering som Kungl. Maj:t uppdragit åt länsstyrelserna att genomföra under de närmaste åren utgör ett särskilt skäl för att låta SJ:s distriktsgränser följa länsgränserna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret på min interpellation. Svaret kom ju ganska snabbt men var å andra sidan inte så utförligt som man kanske kunde hoppats på. I interpellationen har jag tagit upp frågan om den kommande geografiska indelningen av driftdistrikten. Man tar i det nya organisationsförslaget stor hänsyn till länsgränserna. Herr Norling säger i sitt svar att han tycker att det är principiellt riktigt med en länsanpassning av distriktsgränserna. Jag tycker dock att det vore värdefullt om man kunde göra avsteg från en sådan gränsdragning åtminstone i de fall då t.ex. trafikströmmar och näringsgeografiska förhållanden talar för en annan gränsdragning. Många faktorer talar t.ex. för att norra Uppland, som jag berört i min interpellation, även i fortsättningen bör höra till Gävle-Dalaområdet. Många industrier i norra Uppland har dessutom sin övriga verksamhet förlagd inom Gävleregionen. Om man sedan dessutom ändå kommer att låta åttonde driftdistriktet ha delar av sjätte distriktet på entreprenad, så understryker detta de funderingar man kan ha om gränsdragningen. 53 I interpellationen har jag också tagit upp frågor om tidpunkten för genomförandet av det nya förslaget. Detta är något som statsrådet Norling undvikit att diskutera. Från SJ:s centralförvaltnings sida har man föreslagit att genomförandet skall ske i mitten av 1972. Man kan ifrågasätta om eventuella omflyttningar och förändringar på den korta tiden kan ske på ett ur personalens synpunkt tillfredsställande sätt. Det förefaller vara fråga om en mycket ryckig planering på mycket kort sikt. Detta kan skapa onödig osäkerhet och oro bland de anställda inom SJ. Distriktschefen i Gävle driftdistrikt har också i sitt remissyttrande till centralförvaltningen anfört att genomförandet bör ske först den 1 januari 1973. Jag delar den uppfattningen och anser att man borde överväga att senarelägga genomförandet. Jag vill därför ställa följande fråga till herr Norling: Är statsrådet beredd att verka för att man uppskjuter ikraftträdandet av organisationsförslaget? I min interpellation tar jag också upp några frågor som berör södra Hälsingland. Bollnäs kommun har av SJ försökt få besked i vilken mån den berörs av den aktuella omorganisationen. Man har skrivit till SJ och fått svar. Man fick en PM. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att en kommun inte kan få ett tillfredsställande besked då det gäller organisationsförändringar som uppenbarligen berör en ort i kommunen. Jag tycker inte heller att det kan vara svårt för SJ att ge besked om det gäller 5 man eller 50 man eller om det inte berör någon personal alls. Bollnäs kommun har nu skrivit till kommunikationsministern, och jag hoppas att han i lugn och ro sätter sig och svarar på det brevet, så att kommunen får besked. Herr Norling talar i sitt interpellationssvar om att det för de kommunala myndigheterna är en påtaglig fördel att ha nära och täckande kontakter med SJ:s lokala organisationsenheter. Jag vill därför ställa frågan: Är det inte då lämpligt att man från SJ:s sida är mer tillmötesgående mot kommuner som önskar besked, huruvida organisationsförändringar påverkar deras situation eller inte?

Herr talman! Det är klart att man skall ställa krav på statens järnvägar. Man skall ställa kravet på alla statliga verk och förvaltningar att de skall vara måna om att informera bl.a. kommunerna om förändringar som skall komma till stånd i den lokala eller regionala organisationen. Därom tror jag inte att herr Björk i Gävle och jag behöver ha några delade meningar. Frågan är närmast var gränsen skall gå. Det sista som herr Björk tog upp föreställer jag mig rörde Bollnäs. I herr Björks interpellation till mig talas det om att Bollnäs skall mista sin platschef. Det skulle alltså framgent inte finnas någon platschef där. Huruvida det kan röra ytterligare någon man eller några är mig obekant, men enligt de uppgifter som nu finns skulle det väl när det gäller Bollnäs röra sig om platschefen i första hand. Man kan då fråga sig vad det innebär för Bollnäs att platschefen vid SJ slopas. Det innebär ju inte att den lokala servicen försämras — om det nu är servicen man tänker på. Tvärtom blir väl en förbättring möjlig genom att personal kan speciellt avdelas för kundtjänsten på de platser där det lokala kundunderlaget Nr 78 motiverar en sådan åtgärd. Man får genom besparingar på den administra Måndagen den tiva sidan ekonomiska förutsättningar att satsa bl.a. på kundtjänsten. 15 maj 1972 Är det då antalet indragningar av tjänster kommunen vill ha besked om? Var skall gränsen gå för att informera kommunen om en personalindragning? Går den vid en man, går den vid fem eller var går gränsen? Skall vi ställa samma krav, herr Björk, på all privat företagsamhet, att om ett företag skall minska personalstyrkan med en man i en fabrik någonstans, så skall företaget vara skyldigt att underrätta kommunen om detta? Vi måste vara på det klara med vad vi talar om för storheter, när vi diskuterar detta. Har nu herr Björk klart besked om att mycket folk i Bollnäs eller någon annanstans dras bort från den här verksamheten, då blir diskussionen en annan än om det rör sig om en, två eller tre man. Jag vill inte nonchalera själva frågeställningen, men jag ifrågasätter om herr Björk vill hävda uppfattningen att SJ skall ha skyldighet att underrätta kommunen om det rör en enstaka person i ett stationssamhälle som Bollnäs, som vi för ögonblicket talar om, där det fortfarande trots allt finns hundratals anställda i statlig förvaltning. Den här organisationsförändringen är planerad att i stort sett genomföras den 1 juli i år. Det har herr Björk sagt också. Men jag har inhämtat att om det skulle visa sig bli svårt att hinna med de aktuella personalomflyttningarna — och det gäller inte bara Bollnäs — så kommer SJ att förlänga genomförandeskedet i erforderlig omfattning. Det är heller ingenting nytt för SJ. Rationaliseringar och förändringar vid SJ av den här arten har genom åren alltid behandlats mycket generöst, sett ur personalsynpunkt, och man har aldrig tvekat att ge rådrum för personalen exempelvis vid omflyttningar. Jag har mig också bekant att det i denna fråga som i alla andra frågor sker mycket intima kontakter med den fackliga sidan som i förhandlingar och överläggningar steg för steg följer dessa frågor. Genom att således lägga samman sådana arbetsuppgifter som planering, resursdimensionering, om vi får kalla det så, ledning av den lokala driften och personaladministrativa rutiner kan man uppnå förbättringar vid SJ liksom vid alla andra företag. Det leder mig, herr talman, fram till att knappast kunna dela herr Björks uppfattning att det är fråga om en ryckig planering. I så fall måste herr Björk på något vis konkretisera vari den ryckiga planeringen består i dessa sammanhang, innan vi kan föra en diskussion just ifrån dessa avsnitt. Men till de konkreta frågorna, herr Björk! Visar det sig svårt att klara ut detta före den 1 juli kommer man från SJ:s sida inte att ha någon svårighet att förlänga genomförandeskedet. Är det fråga om en eller ett par tre eller fyra man på en sådan station som Bollnäs eller någon annan som kan bli föremål för en framtida förflyttning har jag svårt att se hur man rent generellt, som herr Björk tycks vilja tro, skulle ha en uppgiftsskyldighet ända ned till att det kunde gälla en enda man. Men jag kanske missuppfattade herr Björk på den punkten.
Herr talman! Vad frågan gällde i t.ex. Bollnäs var kommunens önskemål att få veta vad indragningen av platschefen innebar. Innebär det att han själv åker till Söderhamn, eller innebär den att han tar ett antal tjänstemän med sig? Är det i så fall fem eller är det 25? Det är det kommunen begärt av SJ att få veta. Men man har inte fått besked om i vilken omfattning det berör kommunen. Jag menar att SJ bör kunna tala om att det berör så eller så många människor. När det gäller tidpunkten tycker jag att svaret var positivt beträffande möjligheterna att förlänga tiden för genomförandet. Vad beträffar den tredje frågan om att jag skulle konkretisera mitt tal om den ryckiga planeringen, så menar jag att om SJ centralt skickar ut ett brev den 2 mars och kräver svar inom 20 dagar och säger att det hela skall genomföras den 1 juli 1972, så är det ganska kort tid mellan genomförandet och den tidpunkt man har fått reda på det. Det var det som jag åsyftade med ”ryckig planering”.
Herr talman! Det tycks inte råda så stora meningsskiljaktigheter mellan herr Björk i Gävle och mig. Men det sista som rörde skriftväxlingen om förändringen gör mig tvingad fråga: Vem var det som fick det där brevet, och vad var det som man krävde svar på?
Herr talman! Enligt samtal som jag haft med kommunalborgmästaren i Bollnäs i dag gick brevet till SJ centralt. Man fick då som svar ett PM, men man nöjde sig inte med detta svar. Saken har diskuterats i kommunstyrelsen i Bollnäs, och man har nu skickat ett nytt brev till kommunikationsministern.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig om jag är beredd att medverka till att brobygget till Seskarö ges en så hög prioritet, att planering och byggande snabbt kan sättas i gång. Som herr Lövenborg nämner i sin interpellation kommer under år 1972 inom vägverk och länsstyrelser att genomföras en revidering av flerårsplanerna för vägbyggandet. Därvid kommer — i enlighet med mina tidigare uttalanden — bygget av bron till Seskarö att ges högsta prioritet. Detta framstår som angeläget med hänsyn till en sådan förbindelses betydelse för befolkningen och näringslivet inom området.

Herr talman! Herr Lövenborg är förhindrad att själv ta emot statsrådets svar på interpellationen, och han har därför bett mig att göra det. Jag börjar gärna med att tacka för svaret, som jag bedömer som positivt. Orden ”högsta prioritet” tolkar jag så att brobygget i Seskarö skall tas upp i mera konkreta planer än den behovsplan för perioden 1971—1985 som upprättats av vägverket och som utgör en oprioriterad förteckning över projekt som kan bli aktuella under de närmaste 15 åren. Eftersom brobygget beräknas kräva fem års byggnadstid vore det ändå av intresse att få veta hur statsrådet bedömer möjligheterna att få i gång planeringen så snabbt att brobygget kan stå klart före 1970-talets utgång. Detta är intressant inte minst med tanke på det som statsrådet säger allra sist i sitt svar om förbindelsens angelägenhet med hänsyn till den betydelse den har för befolkningen och för näringslivet inom detta område. I det sammanhanget framstår också broförbindelsen som betydelsefull för den framtida utvecklingen av den statliga industrin i området, nämligen ASSI:s träindustrier. Broförbindelsens betydelse är vi alltså helt överens om. Statsrådets klart uttalade mening på den punkten finner jag mycket värdefull. Kunde statsrådet därutöver tidsmässigt precisera innehållet i orden ”högsta prioritet” skulle svaret kanske ge just det besked som framför allt Seskaröborna hoppas på. Än en gång tack för det i sak positiva svaret.

Herr talman! Vi är alltså överens i sak — bron till Seskarö skall byggas så snart det över huvud taget är möjligt. Jag har av vägverket inhämtat att arbetet med planering för en fast bro till Seskarö redan pågår. Man har klart för sig var brooch vägförbindelsen i plan bör ligga. Bron kommer emellertid att beröra allmän farled. Vägförvaltningen i Norrbottens län avser att i år låta pröva frågan om farledens bibehållande och eventuella krav på framtida fri höjd. Vägverkets önskemål är en fast bro, som från vägtrafikens synpunkt är att föredra. När frågan om farleden är löst kan ett vägoch broförslag prövas enligt väglagens bestämmelser. Då återstår slutligen detaljprojektering med upprättande av arbetsritningar och vattendom för bron — den vanliga handläggningen. Samtidigt kommer man inte ifrån att återstående planeringsarbete måste bedömas som relativt omfattande och därmed ta viss tid i anspråk. Men på de direkta frågorna är jag ändå beredd att säga att ungefär fem års byggnadstid inklusive projektering är vad man får räkna med för närvarande. Själva byggandetiden för bron torde röra sig om två år.
Herr talman! Jag tror att de kompletterande uppgifter som kommunikationsministern nu har lämnat ger människorna i Seskarö och dem som har med industri och företagsamhet på den platsen att göra fastare mark att stå på, och jag är tacksam för det. En fast broförbindelse är självklart ett önskemål även för befolkningen, eftersom en färja ofta innebär svåra olägenheter, inte minst vår och höst när de boende har stora problem. Jag tackar för de kompletterande uppgifterna.

Herr talman! Herr Mundebo har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stimulera en utveckling mot ett mänskligare vårdsamhälle. Med anledning härav får jag anföra följande. Under senare år har det framstått som alltmer angeläget att i takt med den ökade läkartillgången få till stånd en omstrukturering av sjukvården. Detta kommer bl.a. till uttryck i den pågående utbyggnaden av långtidssjukvården och den decentraliserade öppna vården utanför sjukhusen liksom hemsjukvården och den sociala hemhjälpen. Att härigenom få till stånd en bättre balans mellan sluten och öppen vård samt mellan akutsjukvård och långtidssjukvård är ett viktigt led i den sjukvårdspolitiska målsättningen. Genom prioriteringen av den öppna decentraliserade sjukvården har den mindre kostnadskrävande sjukvården vid läkarstationer och vårdcentraler ställts i förgrunden på ett helt annat sätt än tidigare. Basen i sjukvårdsorganisationen kommer framdeles att utgöras av sådana enheter med i regel flera läkare. Vi kommer därigenom att få väsentligt bättre möjligheter till en närhetsservice i fråga om sjukvården. Jag vill här också erinra om att det fr.o.m. år 1971 genom ändring i sjukvårdslagen är möjligt att anställa läkare vid sjukhus med skyldighet att helt eller delvis ha sin tjänstgöring förlagd utanför sjukhuset. Det är min avsikt att ytterligare förslag som syftar till att underlätta den öppna sjukvårdens utveckling skall läggas fram i en proposition till riksdagen senare i år. En utbyggd öppen vård utanför sjukhusen och bättre tillgång till kvalificerad personal bör kunna skapa förutsättningar för ytterligare förbättringar även inom den sjukhusanslutna vården. Den genomgripande reformeringen av sjukvårdens personalutbildning är också av grundläggande betydelse för vår framtida sjukvård. Sjukvårdshuvudmännen har här gjort stora insatser, som det finns all anledning att påminna om. Dessa viktiga händelser på utbildningsområdet är av stor betydelse framför allt av två skäl. Det ena är att sjukvården därigenom börjar bli ett betydligt mera eftertraktat arbetsområde än tidigare. Och det andra är att vi genom det nya utbildningssystemet nu på allvar är på väg ut ur den gamla tidens hårda kategoriindelning av sjukvårdspersonalen — att vi här är på väg mot en utjämning av sjukvårdens personalstruktur som av många skäl är av mycket stor betydelse. När det gäller de frågor beträffande omvårdnaden av patienten som berörs i interpellationen vill jag understryka, att sjukvårdshuvudmännen i hög grad har sin uppmärksamhet riktad på sådana frågor. Bl. a. har man inom vissa landstingsområden gjort särskilda undersökningar bland patienterna för att få del av deras synpunkter på vårdinsatserna, lokalernas utformning och utrustning m.m. Avsikten är att resultaten skall läggas till grund för direkta åtgärder och beaktas i planeringsarbetet. Sjukvårdshuvudmännen har vidare satt i gång en fortlöpande teoretisk och praktisk utbildning i arbetsoch personalledning som ett led i utvecklingen mot en bättre vårdmiljö, innefattande en aktiv medverkan från patienternas sida. Utbildningen omfattar all personal inom sjukvården med direkt patientkontakt. Den syftar bl.a. till att påvisa sådana mänskligt sociala problem som kan uppkomma i en vårdsituation. Stor vikt tillmäts det växelspel som pågår mellan olika personalkategorier samt mellan patient och vårdpersonal och som aktivt kan inriktas mot att tillgodose den sjukes individuella behov. Målet för denna utbildning, som vänder sig till läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden, teknisk personal, terapeuter m.fl., är att personalen skall stärkas i sina möjligheter att förstå patientens reaktioner och upplevelser i sjukhusmiljön, att ge patienten och hans anhöriga information om vad som händer med honom under behandling och sjukhusvistelse. De frågor som berörts i interpellationen är således på olika sätt föremål för uppmärksamhet och åtgärder, och självfallet är jag beredd att även i fortsättningen verka för sådana åtgärder av olika slag som är ägnade att skapa förutsättningar för en i alla avseenden god sjukvård.

Herr talman! Jag vill börja med att citera slutorden i en nyutkommen bok, ”Sjukvård på 80-talet. Hur och hur mycket? ”. Där sägs: ”De alltid alltför stora kraven och de alltid alltför begränsade resurserna tvingar fram frågorna: Utnyttjar vi våra resurser effektivt? Satsar vi tillräckligt på hälsooch sjukvård? Har vi den hälsooch sjukvård vi förtjänar? ” Det är angelägna frågor, frågor som vi inte kan svara på. Vi talar då och då i riksdagen om hälsooch sjukvården. Vi har gjort det vid ett par tillfällen i år. Men det är debatter som rätt litet berör de allmänna målen, de konkreta avvägningarna mellan olika former av insatser, de finansiella och personella prioriteringarna. Så snart vi kommer in på sådana spörsmål brukar det heta att det är sjukvårdshuvudmännens uppgift att syssla med detta, att det är sjukvårdsdelegationen, socialstyrelsen, SPRI eller någon annan myndighet som sysslar med detta, en rad instanser utom just riksdagen. Enligt min mening borde det vara riksdagen som debatterar och tar ansvaret för ett samlat program för hälsooch sjukvården och näraliggande områden inom socialvården, ett program som skulle ange riktlinjerna för vården, vilka resurser vi skall satsa och till vilka sektorer, ange prioriteringar, mål och metoder. Jag har i min interpellation tagit upp några aspekter inom detta stora frågeområde. Det gäller människans situation då hon är under vård, vad vi skall göra för att få ett mänskligare vårdsamhälle. Det finns en rad skäl för att nu speciellt uppmärksamma de aspekterna. Ett är att hälsooch sjukvården trots stora ekonomiska satsningar, trots goda insatser av personal, trots bra och välutrustade sjukhus, uppenbarligen inte fungerar bra. Vi möter fortfarande rapporter om otillräckliga resurser och om långa väntetider. Det gäller speciellt vissa vårdområden. Vi möter också rapporter om att många av dem som får vård känner sig sakna mänsklig kontakt och närhet på våra stora sjukhus. Detta är allvarliga rapporter. Vi måste få en vård som är effektiv — i den meningen att den som behöver vård också skall få den i rimlig tid och att den vård man får är bra, såväl medicinskt som socialt och mänskligt. Ett annat skäl är kostnadsutvecklingen inom hälsooch sjukvården. Kostnaderna för sjukvård och sjukförsäkring beräknas under femårsperioden 1967—1972 stiga med 77 procent, från 8,6 till 15,3 miljarder kronor. Det stora problemet i dag är, säger många, inte hur sjukvården skall kunna förbättra utan hur den skall kunna bevara sin standard med rimliga kostnader. Sjukvården har ju svårare än andra att möta stigande kostnader med rationaliseringar. Sjukvårdshuvudmännen kommer att ställas inför allt starkare krav att begränsa kostnaderna. Det finns i den debattsituation som då kan uppkomma en risk för att människan och hennes behov kommer åt sidan. Samtidigt skulle kanske just en förändring av vårdmiljö och vårdsituation vara betydelsefull också i detta sammanhang; den skulle kunna medföra en effektivare och mänskligare vård till rimliga kostnader. Ett tredje skäl är att vi behöver nya riktlinjer för den framtida utbyggnaden av hälsooch sjukvården. Vi har i Sverige flera sängar på akutsjukhus än andra jämförbara länder. Vi har också relativt stora sjukhus. Vi behöver en nyorientering, starkare satsning på hälsovård och förebyggande vård i vid mening, fortsatt utbyggnad av den öppna vården, kraftigare satsning på eftervård, bättre samordning av vårdinsatserna. Det kan sägas att detta är på gång. Ja, på långsam gång, och i en del avseenden är inte ens den långsamma gången påbörjad. Herr talman! Det är den situationen som föranledde min fråga till socialministern: Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att stimulera en utveckling mot ett mänskligare vårdsamhälle? Jag menar att regeringen har ett betydande ansvar för att stimulera en utveckling i rätt riktning och att regeringen också har stora möjligheter att själv ta initiativ och genomföra åtgärder. Jag nämnde själv i ett tiotal punkter exempel på åtgärder för att få en sjukvård präglad av god mänsklig kontakt och omvårdnad — åtgärder som i en del fall är beroende av beslut av regering och riksdag, i andra fall av beslut i landstingen men där socialministern skulle kunna stimulera, aktivera, verka pådrivande. Socialministern säger i sitt svar i huvudsak tre ting: 1. Utbyggnaden av den öppna vården ökar möjligheterna till större tonvikt på närsjukvård. 2. Personalutbildning av olika slag pågår och tar bl.a. upp patienternas ställning i vårdsamhället. 3. Sjukvårdshuvudmännen är i gång med ett arbete för vidgat patientinflytande och större mänsklighet i vården. Allt detta är bra. Men jag saknar i svaret en frisk vilja att ta egna initiativ, att driva utvecklingen mot ett vårdsamhälle där den enskilde står Det finns flera sätt att beskriva en social verklighet. Ett är det sätt som socialministern nu — precis som så många gånger förr — använder. Det är att tala om reformarbete, om fortsatta förbättringar, om utredningar, om kommande förslag. Och bilden kan tecknas så. Den är i mycket riktig. Men det finns också en annan bild, den som många människor har: de som väntar på att få vård, de som är under vård. Och den bilden är också riktig. I många rapporter, böcker, tidningsartiklar, brev etc. har vi fått en bild som måste oroa oss, som måste oroa också socialministern, som måste oroa socialministern så starkt att han inte kan nöja sig med att registrera vad olika instanser gör utan ständigt måste söka uppslag till nya åtgärder. Och det saknas inte uppslag. Vi har i motioner fört fram en rad förslag om åtgärder för att få ett mänskligare vårdsamhälle. Det har gällt förslag om att patienter i högre grad än i dag skall få ha samma läkare. Det kan inte bli kontinuitet i vården, vi kan inte få en fast och mänskligt nära relation mellan patient och läkare om patienten skall ha olika läkare vid varje besök. Det har gällt förslag om vårdombudsmän och krav på inflytande för patienterna över dagliga rutiner och de många små ting som betyder mycket då man ligger på sjukhus, det har gällt förslag om vidgat inflytande för dem som är verksamma inom vården. De svar som vi fått när dessa förslag har förts fram har ofta varit: Det pågår arbete på det här området, sjukvårdshuvudmännen är medvetna om problemet, utredningar är tillsatta, regering och riksdag behöver ingenting Ytterligare göra. Men de människor som i dag väntar på vård eller är under vård, som upplever verkligheten sådan den kan vara, de kan inte vara nöjda med att huvudmännen bara är medvetna om problemet, att utredningar är tillsatta. De vill att vi skall göra någonting nu. Och det borde också vi som är politiskt ansvariga vilja. Vi vill ju ge människor god vård och trygghet — då måste vi också försöka komma till rätta med de brister som ännu finns. Och det är mycket som vi kan göra, kan göra utan att behöva satsa mera av pengar — ja, i flera fall t.o.m. kan göra och samtidigt spara pengar. Vi måste ta till vara de erfarenheter, synpunkter, idéer och uppslag som kommer fram i allmän debatt, i många värdefulla inlägg från människor i vårdsituation. Vi får inte heller avstå från politiska initiativ därför att en eller annan myndighet håller på att fundera. Vi kan göra åtskilligt nu. Vi kan prioritera närsjukvården, vi kan bevara möjligheterna till privatsjukvård, vi kan ändra organisationsformer så att vi kan få bättre kontinuitet i vården, vi kan förbättra utbildningen för sjukvårdens personal, vi kan vidga medinflytandet för patienter och anställda. Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på interpellationen och för redovisningen av pågående insatser. Den redovisningen var värdefull. Men min fråga rörande socialministerns roll kvarstår: Vilka åtgärder vill socialministern vidta för att stimulera en utveckling mot ett mänskligare vårdsam hälle?

Herr talman! Jag kan försäkra herr Mundebo att det pågår ett ständigt planeringsoch reformarbete på sjukvårdens område. Det sker inte minst genom ett intimt samarbete och en konstruktiv samverkan mellan regeringen och sjukvårdens huvudmän. På den punkten skulle jag kunna redovisa en rad åtgärder som är planerade. Jag kanske får anledning att återkomma till det. Riksdagen har upprepade gånger haft tillfälle att ta ställning till väsentliga reformförslag. År 1969 gällde det exempelvis den viktiga reformen om läkarutbildningen, och 1970 gällde det förändringarna inom sjukvårdslagen, för att här bara nämna ett par exempel. Vi befinner oss nu, herr Mundebo, mitt uppe i ett utomordentligt intressant och viktigt utvecklingsskede inom svensk sjukvård.

Vi skall väl inte här stjäla alltför mycket tid av riksdagen denna eftermiddag, men jag tillåter mig ändå säga några ord om bakgrunden för vårt arbete i dag när det gäller 1970-talets sjukvårdspolitiska utformning och målsättning. Jag vill då säga att 1960-talet var utomordentligt väsentligt just för 1970-talet. Det var nämligen då som vi fick ett enhetligt huvudmannaskap för hela sjukvården; psykiatrin och den öppna sjukvården integrerades då med sjukvården i övrigt. Under det decenniet tillkom också regionsjukvården med dess kraftigt utökade resurser för specialistsjukvård. Det var också under den tiden som vi fick en tidsenlig lagstiftning för psykiatrisk vård samt likaså en modern lagstiftning beträffande omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda. Vi sammanförde också socialstyrelsen och medicinalstyrelsen i den nya socialstyrelsen, som fick helt andra planeringsresurser än tidigare. Vi byggde upp SPRI, det för staten och sjukvårdens huvudmän gemensamma planeringsoch rationaliseringsinstitutet. Vi genomförde en kraftigt ökad läkarutbildning. Intagningen av medicine studerande var vid decenniets början ca 400 och låg vid dess slut på ungefär 1 000. Våra insatser där ger oss nu omkring 1 000 nya läkare om året under den närmaste femårsperioden och en fördubbling av antalet läkare under 1970-talet. Även när det gäller andra personalkategorier har utbildningskapaciteten ökats kraftigt. För tio år sedan — för att nämna ett exempel — utbildades 1550 sjuksköterskor per år; nu är siffran uppe i 2 750. Det var också under denna tid vi beslöt genomföra ett nytt system för läkarutbildningen — jag har nämnt att vi gick till riksdagen med förslaget 1969 — som ger samhället möjligheter att kanalisera de ökade läkarresurserna till de delar av landet och de områden av sjukvården där vårdbehoven är störst. Vid denna resursfördelning av våra sjukvårdstillgångar — liksom vid fördelningen av de tillgängliga investeringsresurserna på sjukvårdsområdet — har den psykiatriska vården och långtidsvården prioriterats tillsammans med framför allt den öppna, decentraliserade vården utanför sjukhusen. I anslutning härtill har sjukvårdslagstiftningen ändrats för att möjliggöra och påskynda just den öppna vårdens Det var under denna tid vi genomförde den genomgripande reformeringen av sjukvårdens personalutbildning, vilken blir av grundläggande betydelse för sjukvården under hela 1970-talet. Det var också då vi fattade beslut om den enhetliga läkarvårdsavgiften, som är av mycket stor betydelse, principiellt och praktiskt, då det gäller utbyggnaden av den offentliga öppna läkarvården. Vi gjorde vidare insatser då det gällde åldringsvårdens utbyggnad. Jag vill erinra om regeringens förslag som innebar att vi steg för steg väsentligt kunnat förstärka resurserna på detta område. I dag får omkring 300 000 åldringar och handikappade social hemhjälp, vilket är en fördubbling jämfört med 1965. Under samma tid har vårdmöjligheterna i sjukhem och ålderdomshem ökat från 80 000 till 110 000 platser. Samtidigt sker en utbyggnad av nya öppna vårdformer och boendeformer för pensionärerna. Slutligen vill jag — utan att på något sätt göra denna redovisning fullständig — nämna att de förebyggande insatserna på ett helt annat sätt än tidigare ställts i centrum för planering och åtgärder. Allt detta kommer självfallet, herr Mundebo, att ha grundläggande betydelse för sjukvårdens utveckling under 1970-talet. Vi har på detta sätt kommit en bit på väg i ett reformarbete inom hälsooch sjukvården samt åldringsvården som givetvis ständigt måste föras vidare. Problemen och uppgifterna är sannerligen många — det skall inte döljas. Inte minst inger kostnadsutvecklingen inom sjukvården bekymmer. Men dessa problem måste angripas genom konstruktiva insatser, framför allt genom en omstrukturering av sjukvården. Herr talman! Jag kan inte frigöra mig från känslan av att denna utveckling, som är så viktig för 1970-talet, på något sätt gått i varje fall vissa folkpartistiska politiker förbi; man lever kvar i en något förstenad attityd. Samtidigt befinner vi oss mitt uppe i ett nytt utvecklingsskede, som visserligen innesluter många problem men som också ger oss nya möjligheter till konstruktiva insatser, inte minst genom den ökade personaltillgången och de ökade utbildningsresurserna. Jag skall inte ta upp någon polemik i egentlig mening med herr Mundebo. Jag vill bara understryka att landstingen, inte minst genom huvudmannaskapsreformen, har ett övergripande ansvar för alla grenar av sjukvården i vårt land. Att landstingen därigenom har det närmaste ansvaret gentemot sina invånare för hela hälsooch sjukvården är naturligtvis av mycket stor betydelse. Landstingens förmåga att lösa dessa många gånger svåra uppgifter är, herr Mundebo, ett gott exempel också på den inneboende kraften i vår kommunala självstyrelse. Men det ligger naturligtvis i sakens natur att staten också har ett ansvar för den svenska sjukvården — för att den svenska sjukvården ges ett riktigt medicinskt och socialt innehåll, för att sjukvården skall komma alla landets invånare till godo på samma villkor och för att sjukvårdens resurser avvägs med hänsyn till samhällsekonomin. Det är detta arbete, herr Mundebo, som vi står mitt uppe i. Jag är medveten om — jag har sagt det många gånger — att inom sjukvården möter vi många problem, men det blir något ensidigt när man enbart tar fram de ting som säkerligen behöver ändras och förbättras. Det finns också i den svenska sjukvården i dag så mycket av konstruktivt handlande, av uppbyggande verksamhet, som också bör tas fram. Vi möter t.ex. frågan om sjukhusmiljön och dess betydelse. Som jag har gjort i mitt svar vill jag understryka att här säkerligen finns mycket att göra, men även det arbetet pågår. I detta arbete är inte minst personalorganisationerna och de på sjukhusen anställda positivt engagerade i vetskap om att allt detta betyder så mycket för de enskilda människorna som vistas på sjukhus. Jag skall inte gå in så mycket på detaljerna; jag har redovisat väsentliga avsnitt i mitt svar i vad gäller uppbyggandet av denna verksamhet. Jag vill avsluta med att säga att vi, herr Mundebo, sannerligen har ett stort och konstruktivt reformprogram framför oss, och det är det vi skall arbeta efter.

Herr talman! Socialministern gav en omfattande översikt över 1960-talets reformarbete: sociala reformer, sjukvårdsreformer, utbildningsreformer. Jag har inte mycket att tillägga till den översikten. Vi har i stort sett varit ense om huvudlinjerna i det reformarbetet. Vid några tillfällen har vi för vår del önskat reformer vidtagna tidigare eller annorlunda utformade, men i övrigt har det rått enighet. Jag tycker inte det är rätt att säga att den djupgående förändringen av svensk sjukvård har gått vare sig mig, kamrater i mitt parti eller inom andra partier förbi. Däremot vore det rätt att säga att trots att vissa reformer har beslutats i riksdagen har mycket av debatten gått riksdagen förbi. Hälsooch sjukvårdsfrågorna har nämligen i väsentlig utsträckning tagits upp inför andra fora, inom landstingen och i den allmänna debatten, men alltför litet här i riksdagen just därför att riksdagen inte fått dra upp huvudlinjerna, det samlade programmet för hälsooch sjukvårdens fortsatta utbyggnad. När det gäller de fortsatta insatserna, vad vi skall göra inför 1970-talet, var socialministern mera kortfattad. Jag skall inte gå in i polemik — min avsikt med interpellationen var inte detta — utan jag är ute efter att få en bättre fungerande vård än den vi har i dag. Hur skall vi med de betydande vårdbehov som finns och med de knappa resurser vi har få en bättre fungerande vård och kunna skapa ett mänskligare vårdsamhälle? Trots det reformarbete som har skett kan vi konstatera att hälsooch sjukvården inte fungerar på det sätt som vi skulle önska. Min fråga till socialministern blir fortfarande: Vilka åtgärder avser socialministern att vidtaga för att skapa ett mänskligare vårdsamhälle?

Herr talman! Att jag tillät mig redovisa en del av de väsentliga reformer som har ägt rum för ett antal år sedan berodde på att de har så stor och principiellt grundläggande betydelse för utvecklingen under 1970-talet. Vi har med andra ord skaffat oss helt andra instrument än tidigare för konkreta aktiva insatser inom sjukvården, Det gäller självklart inte minst personalsidan. Den ökade utbildningen av läkare och övrig sjukhuspersonal har skapat andra förutsättningar än tidigare. Herr Mundebo frågar vad jag avser göra för att vi skall kunna få till stånd vad han kallar ett mänskligare vårdsamhälle. Jag vill svara honom att det är detta vi arbetar med varje dag. Det sker naturligtvis i intim samverkan med sjukvårdens huvudmän och med landstingen, som har ett konkret ansvar ute på sjukhusfältet. Vi får tillfälle, herr Mundebo, att under höstriksdagen diskutera sjukvården med utgångspunkt i en utomordentligt viktig proposition, som då kommer att läggas på riksdagens bord och som jag också har omnämnt i mitt svar till herr Mundebo i dag. I denna proposition behandlas en rad för den fortsatta utvecklingen viktiga frågor. Jag skall helt kort sammanfatta vad vi koncentrerar krafterna på. I 1970-talets hälsooch sjukvård måste vi ge de förebyggande insatserna i vidsträckt bemärkelse en mera framträdande plats. Det är ett arbete som vi står mitt uppe i. Vi måste fortsätta att utveckla de instrument som gör det möjligt för samhället att på ett effektivt sätt kanalisera de ökade läkarresurserna på de områden där vårdbehoven är störst, ett arbete som pågår. Vi måste genomföra en mera systematisk planering; även detta ett arbete vi är i full färd med att utföra. Vi måste fortsätta att förändra sjukvårdens struktur bl.a. genom en fortsatt utbyggnad av den öppna vården, vilket jag starkt har betonat här i dag. Vi måste tillse att prioriteringen av psykiatrioch långtidsvården fortsätter. Vi måste fortlöpande anpassa lagstiftningen och organisationen till denna utveckling. I perspektivet på 1970-talet måste inte minst de förebyggande åtgärderna få en större tyngd. Hälsa och välfärd är två oskiljaktiga begrepp, och vi kan kanske vara överens om, herr Mundebo, att sjukvården och välfärden också hör ihop. Genom förebyggande insatser på samhällslivets skilda områden och även genom en social och ekonomisk utjämning kan vi motverka väldigt många av de problem vi möter i dag. Det är detta vi sysslar med, herr Mundebo, och vi gör det i ett arbete som är inriktat på att åstadkomma aktiva resultat nu. Jag skall som sagt, herr talman, inte polemisera. Herr Mundebo påstår att vi har varit rörande överens om allt det som jag har redovisat här i dag. All right! Jag vill bara notera att varje fall jag inte alltid har upplevt folkpartiets bidrag i den här debatten som särskilt konstruktiva. Man har talat om modellsjukhus, särskilda projektgrupper, långsiktiga planer för hälsovården, höjning av ersättningen till privatläkarna, och önskemålet om en parlamentarisk utredning har varit återkommande. På nästan alla punkter slår man på något sätt in öppna dörrar. Det har gällt också kraven i motionerna i år därför att vi är redan i full färd med arbetet på de här områdena genom utredningar och genom en uppföljning av direkt konkreta verkställighetsplaner. Herr talman! När herr Mundebo ställer frågan till mig vad jag tänker göra skulle jag bara vilja säga till honom: Vi befinner oss mitt uppe i detta 3 Riksdagens protokoll 1972. Nr 78-79 arbete, och om herr Mundebo inte helt har observerat detta — han har så många andra intressen — skulle jag gärna önska att han litet närmare studerade det som har skett och det som nu sker.
Herr talman! Jag tackar socialministern för att han nu redovisade detta program och skulle vilja erinra honom, om han inte redan har observerat detta, att just de fyra fem konkreta handlingslinjer som han nämnde återfinns i folkpartiets sjukvårdsmotioner under 1960-talet. Vad jag nu skulle önska vore mer allvar när det gäller att genomföra programmet. Låt mig bara stanna vid den första punkten: De förebyggande åtgärderna bör få en mer framskjuten plats. Vi har i riksdagen vid ett par tillfällen under detta år diskuterat just de frågorna, och då har riksdagsmajoriteten — i första hand regeringspartiet — avvisat förslag om att förbättra den allmänna försäkringen och på andra sätt öka resurserna för de förebyggande åtgärderna. Men mot bakgrund av den prioritering som nyss gjorts — detta var den första punkten av fyra fem på reformprogrammet — förutsätter jag att vi nästa år kan ta reformbeslut på just det här området. Jag tycker att de nämnda punkterna är bra, men jag efterlyser mer långtgående förslag. Dessa har nämligen återfunnits i den allmänna debatten och är punkter varom partierna har varit rätt eniga under senare år. Vad vi nu har att göra är att gå vidare utöver detta, och då vill jag ha mer av initiativ, idéer och uppslag från socialministerns sida.
Herr talman! Jag har självfallet ingenting emot att folkpartiet mer eller mindre skriver av regeringens redan vidtagna åtgärder och ställer sig bakom dem, herr Mundebo. Jag noterar det! Vi skall väl inte förlänga debatten alltför mycket, men det skulle vara mycket lockande, herr talman, att mer konkret gå in på de olika aktiviteter, de olika projekt, som i dag är aktuella inom svensk sjukvård. Jag sade att vi befinner oss i ett delvis nytt skede, och det ger oss delvis andra förutsättningar än tidigare. Men jag har ingalunda dolt att vi också möter problem. Jag har pekat på hur vi måste aktivisera de förebyggande insatserna över ett mycket stort och vitt fält. Där har vi mycket kvar att göra, och jag hälsar herr Mundebo välkommen i det arbetet. Där kan alla göra insatser. Vi håller på med den grundläggande omstruktureringen av svensk sjukvård — jag hoppas att herr Mundebo verkligen har observerat det — och det är ingen sak man gör över en natt. Det kommer att ta tid och arbete, och det kommer att kräva insatser av mycket stor omfattning. Men allt detta blir grundläggande för 1970-talets sjukvård. Jag vill gärna stryka under vikten av att en sådan omstrukturering kommer till stånd, så att vi kan skapa större resurser för den decentraliserade öppna sjukvården och därigenom öppna bättre möjligheter för en närkontakt ute bland allmänheten. Det är oerhört viktigt. Det är det vi för närvarande sysslar med, herr Mundebo, i det vardagliga politiska sjukvårdsarbetet, och det är där sjukvårdshuvudmännen är mycket engagerade. Vi får lov att på olika nivåer söka finna vägar för en Nr 78 omstrukturering av sjukvården. Vi har också skaffat oss — jag har betonat Måndagen den det — instrument för detta på ett annat sätt än tidigare. 15 maj 1972 En förutsättning för ett sådant framgångsrikt planeringsarbete är att man centralt kan tillhandahålla huvudmännen allmänt planeringsmaterial och riktlinjer när det gäller sådana frågor som exempelvis befolkningsutveckling, personalbehov, nivåstrukturering och förändringar i sjukdomspanoramat. Inte minst frågan om en konsekvent genomförd nivåstrukturering av sjukvården måste ges en framskjuten plats i detta planeringsarbete. Det gäller alla planeringsnivåer, från primärvården till den högspecialiserade vården på regionsjukhuset. Bl.a. i detta avseende bör man genom ett bättre faktaunderlag successivt och på lång sikt kunna nå fram till praktiska resultat av väsentlig betydelse också för sjukvårdens kostnadsutveckling, som herr Mundebo här vid flera tillfällen har berört. Det är det arbetet som pågår i dag. Det är det arbetet som kommer att avsätta resultat i morgon. Det är det arbetet, herr Mundebo, som jag själv är engagerad i.

Såsom tidigare meddelats kommer dagens sammanträde att avslutas senast omkring kl. 18.00. Det av talmanskonferensen rekommenderade förfarandet med förhandsanmälningar till kammardebatterna har tyvärr inte iakttagits i sådan utsträckning att det blivit möjligt att i förväg upprätta en gemensam talarlista för de på föredragningslistan upptagna ärendena. Enligt den reviderade ärendeplan som framlades den 10 i denna månad skall ett tiotal utskottsbetänkanden föreligga till slutligt avgörande på fredag, den 19 maj. Under innevarande vecka skulle därigenom komma att hållas fyra arbetsplena. Denna planering är helt i enlighet med de riktlinjer som talmanskonferensen angivit vid sammanträde den 21 mars. Konferensen beslöt då — till komplettering av sitt tidigare uttalande angående åtgärder för att minska antalet kvällsplena — uttala att kvällsplenum inte skulle hållas på torsdagen om detta kunde undvikas genom anordnande av arbetsplenum på fredagen. : Det har sedermera konstaterats att tre av de betänkanden, som enligt planen skall behandlas fredagen den 19 maj, kan bordläggas första gången redan i dag och alltså kan upptas till avgörande på torsdag, den 18 maj. Då fredagens arbetsbelastning därigenom skulle minska väsentligt har vederbörande utskott och förvaltningskontorets tryckerienhet anmodats att vidtaga sådana åtgärder att inte sen bordläggning av utskottsbetänkanden utgör något hinder för behandling på torsdagen även av övriga ursprungligen för fredagssammanträdet avsedda ärenden. Huruvida man härigenom och — om så erfordras — genom att anordna kvällsplenum på torsdagen kan undvika arbetsplenum på fredagen blir beroende av debattiden i kammaren.

Herr talman! Vi har ju bl.a. av tidsbrist nog ganska allmänt undvikit att begära ordet i ärenden där motionsyrkanden tillstyrkts eller genom s.k. positiv skrivning tillgodosetts. Eftersom jag under årens lopp som motionär ägnat mig en del åt riksdagens olika informationsbehov, känner jag emellertid en viss delaktighet i utvecklingen av denna fråga intill nu och vill därför helt kort något kommentera detta betänkande, då vi enligt detta står inför beslut att uppdra åt talmanskonferensen att tillsätta en informationsutredning med vidsträckta direktiv. Jag har anledning att med tillfredsställelse konstatera att mina motioner åren 1965 och 1971 om en populärt hållen informationstidskrift med översiktliga redogörelser för behandlade frågor och fattade beslut nu positivt beaktats i utskottets ställningstagande i avsnittet om den utårtiktade informationen i utskottets här föreliggande betänkande. Detsamma gäller behandlingen av min motion nr 5 i år om inrättande av en riksdagens servicefunktion för att kontinuerligt förse ledamöterna med information om senaste vetenskapliga rön på olika områden och motionen 291 av herr Helén m.fl. om bl.a. ett riksdagens utredningsinstitut. De här motionerna behandlas i betänkandet under avsnittet om sakinformation. Men, herr talman, detta är inte orsaken till att jag vågat besvära kammarens ledamöter med att ta till orda i den i detta betänkande behandlade frågan om bättre informationsresurser åt riksdagen. Jag har känt ett rätt starkt behov av att vid detta tillfälle ge uttryck för min ganska bestämda mening om informationsverksamhetens organisationsfråga. Som bekant började riksdagens upplysningstjänst 1955 såsom en funktion inom riksdagsbiblioteket men frigjordes från biblioteket 1966 och blev en tämligen självständig enhet inom riksdagens förvaltningskontor. Jag tror att en av anledningarna till att upplysningstjänsten till vår glädje fungerat synnerligen effektivt är denna frigörelse, som riksdagen för övrigt bekräftade så sent som 1970. Nu när organisationsfrågan åter dras upp vill jag gärna redan på detta stadium framhålla att starka skäl talar för att man bör ha en såvitt möjligt oförändrad ledningsorganisation vad avser informationsverksamheten. Utskottet anför på s. 19 i betänkandet följande i denna fråga: ”En tanke som bör prövas är därför att ställa riksdagsbiblioteket och upplysningsoch utredningsenheten under gemensam ledning. Uppgiftsfördelningen mellan en sådan styrelse och förvaltningsstyrelsen kräver en närmare analys. Utredningen bör emellertid vara oförhindrad att pröva också andra lösningar, såsom att låta riksdagsbiblioteket ingå i den ”inre” riksdagsförvaltningen och att i huvudsak behålla nuvarande ordning.” Dess bättre binder sig alltså utskottet inte för en bestämd lösning. Visst har biblioteket eller dokumentationstjänsten och upplysningstjänsten nära beröringspunkter. Men biblioteket är en funktion som dock gäller en i och för sig ytterst viktig uppsamling, registrering, förvaring och sedan utlåning av dokument av olika slag, som rör det förflutna, under det att den sakinformationsservice som jag har skissat i motionen 5 i huvudsak bör vara framåtriktad och alltså ägna uppmärksamhet främst åt vad som håller på att hända eller kommer att hända på olika fackområden. Jag skall naturligtvis, herr talman, inte på detta stadium utesluta möjligheten av en gemensam ledning för biblioteket och upplysningstjänsten, men enär den senare funktionen vid två tillfällen, ett av dessa så sent som 1970, av riksdagen bedömts må bäst av att tillhöra den s.k. inre riksdagsförvaltningen, måste man väl ha haft goda skäl för denna ståndpunkt. Jag hoppas alltså att den kommande utredningen skall finna dessa skäl bärande och därefter skall komma till samma slutsats i denna fråga som 1969 års organisationsutredning drog och riksdagen sedan också godkände. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I proposition nr 8 lägger regeringen fram förslag till en lagstiftning av permutationsrätten, som ju gäller under vilka förutsättningar ändring skall kunna ske av bestämmelser i gåvobrev, testamenten, stiftelseförordnanden och liknande. Vi har för närvarande ingen reglering av dessa frågor utan Kungl. Maj:t har sedan gammalt ansetts ha befogenhet att besluta om erforderliga ändringar. Det har alltså vuxit fram en sedvanerätt på detta område. Det finns därför goda skäl till den lagstiftning som nu föreslås, även om hittillsvarande ordning kan sägas ha fungerat tillfredsställande. Det har heller inte rått några delade meningar i lagutskottet om lagen som sådan, och de två reservationer som föreligger gäller i stället hur lagen lämpligen bör utformas i två avseenden. Reservationen 1 av herr Lidgard och mig gäller frågan under vilka förutsättningar permutation skall kunna ske. I 18 anges tre förutsättningar för permutation, nämligen att på grund av ändrade förhållanden bestämmelse inte längre kan iakttas, den blivit uppenbart onyttig eller den blivit uppenbart stridande mot utfärdarens avsikt. Dessutom skall permutation kunna ske om annat ”särskilt skäl” föreligger, och det är där vi reservanter skiljer oss från majoriteten genom att vi hävdar att det borde, när det föreligger andra grunder för permutation än just de som räknas upp i 18, krävas ”synnerliga skäl” som alltså innebär att det skulle fordras något starkare motiv för en ändring än när man har uttrycket ”särskilda skäl”. Uttrycket ”särskilda skäl” har väl kommit till närmast därför att departementschefen har ansett att vissa bestämmelser i lagen om tryggande av pensionsutfästelser kunde tjäna som mönster för den nya lagstiftningen. Nu har emellertid grundlagberedningen i sitt förslag till ny regeringsform tagit upp permutationsfrågorna. Grundlagberedningen föreslår att i kapitlet om rättsskipning och förvaltning i den nya regeringsformen bör införas stadganden om under vilka förutsättningar permutation kan ske. Det föreslås att ändring skall kunna ske om föreskrift inte längre kan tillämpas eller eljest synnerliga skäl till ändring föreligger. Med hänsyn just till att permutation ofta innebär ingripande av väsentlig art av offentliga myndigheter i enskildas dispositioner anser vi reservanter att man redan nu i den nya permutationslagen borde föra in den här något mer begränsade formuleringen, dvs. samma formulering som grundlagberedningens samtliga ledamöter har enat sig om. Reservationen 2 bygger på en motion från folkpartister, centerpartister och moderater. Det är emellertid bara lagutskottets folkpartister och centerpartister som står bakom den reservationen, och det kanske kan, herr talman, tarva en förklaring. Reservationen 2 gäller ju vilken myndighet som skall fatta besluten i permutationsärendena. Att det bör ske delegation från Kungl. Maj:t har vi varit eniga om i utskottet och likaså att de permutationsfrågor som rör fideikommiss bör prövas av fideikommissnämnden. Motionärerna — och väl även reservanterna — hävdar att om beslutanderätten i övriga permutationsfrågor lades till de olika länsstyrelserna i stället för till kammarkollegiet, vilket föreslås i propositionen, skulle det vara ett steg på vägen mot ökad decentralisering. Jag kan hålla med om att det finns skäl som talar för det, men som jag ser det finns det andra och tyngre skäl som talar för att en myndighet i landet blir beslutande instans i dessa frågor. Behovet av en enhetlig rättstillämpning talar starkt för att lägga avgörandet av frågorna till en enda myndighet. Som jag ser det skulle en decentralisering inte innebära att beslutsfattandet i det här fallet kom att ligga närmare medborgarna. Det skulle bara betyda att tjänstemän på ett tjugutal länsstyrelser fick var och en syssla med ett fåtal av de här ärendena om året i stället för att några tjänstemän i kammarkollegiet kom att handlägga de cirka 175 ärenden per år som det här brukar vara fråga om. Genomsnittligt skulle det bli ungefär sju ärenden per länsstyrelse och år, och det betyder troligen att flera länsstyrelser bara får ett eller annat ärende om året.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

Herr talman! Det har i utskottet rått enighet om angelägenheten av en permutationslag med regler om förutsättningarna för permutation och om handläggning av permutationsärenden. Många bestämmelser i gåvobrev, testamenten och liknande är otidsenliga eller också finns det inga destinatärer. Stat och kommun har tagit över ansvaret för verksamhet som man avsett att främja. Eller också har penningvärdeförändringen urholkat de ursprungliga värdena till summor som är meningslösa att dela ut. Låt mig i detta sammanhang som ett kuriosum och för att förnöja kammarens ledamöter berätta om följande tidigare gällande ändamål för en stiftelse. Pengarna skulle gå till en soppkokningsanstalt för fattiga skolbarn, men av dessa ”endast de snällaste och stillsammaste och med helt uteslutande av de vanartiga”. Det säger också något om utvecklingen i vårt samhälle. Enighet har inte nåtts i utskottet om till vilken myndighet delegering skall ske. I propositionen föreslås kammarkollegiet, i reservationen länsstyrelserna. Enighet råder om att fideikommissfrågor skall gå till fideikommissnämnden. I reservationen 2 vid B i utskottets hemställan yrkar vi reservanter ett överförande av beslutskompetensen till länsstyrelserna. Argumenten är följande: Länsstyrelserna är redan nu beslutande instans i permutationsärenden som rör pensionsoch personalstiftelser. De är tillsynsmyndighet. De har kännedom om lokala förhållanden. Det innebär ett enklare förfarande att lägga delegeringen på länsstyrelserna. Det innebär en verklig decentralisering och inte den decentralisering som departementsutredningen talar om och som man anser önskvärd ”eftersom det gäller en stor grupp av konseljärenden — över 300 per år”. Det är knappast några decentraliseringssynpunkter man åberopar utan synpunkter som har med arbetstid och arbetsbörda att göra. Permutationsärendena är vidare inte några kontroversiella frågor. Möjligheter till besvär föreligger och utgör en garanti, och svårbedömbara ärenden går till Kungl. Maj:t. Föredraganden säger i propositionen, även om han slutligen stannar vid kammarkollegiet som handläggningsmyndighet, att goda skäl kan synas tala för att förlägga prövningen till länsstyrelserna. Jag anser också i likhet med övriga reservanter att goda skäl och många skäl talar för att länsstyrelserna skall fungera som handläggningsmyndighet.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
Herr talman! I den fråga som kammaren nu behandlar föreligger inom lagutskottet oenighet på två punkter. Herr Winberg har berört båda dessa punkter, och jag vill säga några ord om den ena av dem, nämligen frågan om vilken myndighet som skall tilldelas beslutanderätten i de permutationsärenden som inte är fideikommissärenden. I propositionen föreslås att kammarkollegiet skall bli det för hela landet gemensamma organ som beslutar i dessa ärenden, och utskottets majoritet har tillstyrkt den ordningen. I motionen 1573 har jag tillsammans med mina medmotionärer föreslagit att beslutanderätten i dessa ärenden i stället skall tilldelas länsstyrelsen i sökandens hemlän. Som framgår av reservationen 2 har en minoritet i utskottet yrkat bifall till motionen. Utskottsmajoriteten har i likhet med departementschefen huvudsakligen motiverat sitt ställningstagande med att enhetlighet i bedömningen bör eftersträvas. Därmed har majoriteten enligt min mening låtit en enda synpunkt dominera över en rad andra, som i stället talar för en decentralisering till länsstyrelserna. Om man studerar vad som anföres på den här punkten i propositionen, i utskottsmajoritetens skrivning, i reservanternas skrivning och även i vår motion, så finner man såvitt jag kan förstå en ganska enhetlig bedömning beträffande följande fyra punkter: 1. Huvudparten av de permutationsärenden det här är fråga om är ganska enkla. Det gäller i många fall förändringar i donations-, testamentseller fondbestämmelser, där de ursprungliga ändamålen inte längre är aktuella. För att ta ett enda exempel: Man kan inte dela ut en premie till en elev vid en viss skola, om skolan för länge sedan är nedlagd. Då måste donationsbestämmelsen ändras till att gälla elever vid en större skolenhet som tar emot elever från den aktuella bygden. Görs inte denna ändring kan donationsmedlen inte utnyttjas. 2. Det inträffar för närvarande ganska sällan att Kungl. Maj:t avslår ansökningar, och detta tyder på att sökandena, som i många fall är kommunerna, när de gör framställningar om ändringar i fondeller donationsbestämmelser, ganska sällan felbedömer vad som kan anses rimligt. 3. Länsstyrelserna har redan i egenskap av tillsynsmyndighet ganska stor erfarenhet och god lokalkännedom i fråga om förvaltning av donationer och fonder. 4. Det är av stort värde att den beslutande instansen har åtminstone någon liten kännedom om de lokala förhållandena. Därför bör beslutsfattandet inte förläggas mer avlägset än nödvändigt från berörda människor. Enigheten på dessa fyra punkter torde utgöra förklaringen till att departementschefen, utskottsmajoriteten och reservanterna använder nästan samma formuleringar, när de förklarar att starka skäl talar för att förlägga beslutsrätten till länsstyrelserna — herr Winberg använde ungefär samma uttryck för en stund sedan. Man kan då förvåna sig över att departementschefen och utskottsmajoriteten inte föreslår den ordningen. På s. 27 i propositionen talar departementschefen också om att önskemålet om en decentralisering nu framstår med större tyngd. Men att flytta beslutsfattande från regeringen till ett centralt ämbetsverk i huvudstaden kan väl knappast kallas decentralisering. Vill man dämpa eller stoppa Stockholmsbyråkratins tillväxt — och det vill ju riksdagen numera — finns det såvitt jag kan förstå bara en väg att gå och det är att sprida beslutsfattandet utöver landet och förlägga det närmare de människor som berörs av besluten. Utskottets majoritet har på en punkt en säregen motivering för sitt avstyrkande av motionen, när man pekar på det inte ovanliga förhållandet — detta resonemang återfinns på s. 17 i betänkandet — att en stiftelse har sin styrelse på en ort men t.ex. fastigheter på en annan ort inom ett annat län. I permutationsärenden som rör dessa fastigheter skulle då den beslutande länsstyrelsen sakna den önskvärda lokalkännedomen. Detta är naturligtvis ett riktigt påpekande, men den beslutande länsstyrelsen är väl därvid inte i ett sämre läge än kammarkollegiet, som i flertalet fall kommer att sakna lokal kännedom. Och i båda fallen kan ju yttranden inhämtas från den länsstyrelse där fastigheterna är belägna. Att klara av en skriftväxling mellan två länsstyrelser kan väl inte vara mer komplicerat än en skriftväxling mellan kammarkollegiet och en länsstyrelse. Nackdelen med den bristande lokala kännedomen, som utskotts majoriteten således anför som ett skäl mot motionärernas och reservanternas förslag, kommer att föreligga i ett ganska ringa antal fall om reservationen bifalles och länsstyrelserna blir beslutsfattare, under det att samma nackdel kommer att föreligga i nästan samtliga fall, om kammarkollegiet blir beslutande organ. Jag har, herr talman, velat peka på det besynnerliga i den bevisföring som utskottsmajoriteten här har åstadkommit. I propositionen finns en förteckning över vissa permutationsärenden som avgjordes av regeringen under år 1968. De flesta av dessa gällde donationer, fonder eller stiftelser för sjukvårdseller skoländamål. Jag skulle vilja fråga utskottsmajoritetens talesman om det i den förteckningen finns något ärende som det skulle ha varit vådligt att låta en länsstyrelse avgöra och i så fall vilket. Jag tycker inte att man behöver gå till ett centralt ämbetsverk för att få avgjort om det är lämpligt att t.ex. ändra en donationsbestämmelse om en äppelträdsplanta åt en avgående folkskoleelev till att i stället gälla ett premium i biologi eller för att ändra bestämmelsen om den soppkokningsanstalt som fru Jonäng talade om nyss till att i stället gälla behovsprövade stipendier för studerande ungdom. Nästan hela förteckningen av ärenden som finns med i propositionen är av liknande slag. När det sedan gäller de mera komplicerade ärendena, där det är fråga om stora materiella värden, där ägandeeller dispositionsrätt kan vara oklar eller där det är fråga om prejudicerande fall, kan sådana ärenden enligt 4 § i lagförslaget överlämnas till Kungl. Maj:ts avgörande. Och på den punkten föreligger ingen skillnad mellan majoritetens och reservanternas förslag, liksom inte heller när det gäller rätten att hos Kungl. Maj:t anföra besvär över beslut som fattats i första instans. Med vad jag nu anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2 vid lagutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Jag vill först lämna den upplysningen att regeringens föredragande i det här ärendet, statsrådet Lidbom, gärna skulle ha önskat närvara och delta i behandlingen av detta men på grund av det europeiska justitieministermötet utomlands är förhindrad, något som han mycket beklagar.

Vad sä gäller reservationen 1 av herrar Lidgard och Winberg har herr Winberg, naturligt nog, yrkat bifall till denna. Den går ut på att permutation skall få ske på vissa i I § i den föreslagna lagen angivna grunder och dessutom då ”eljest synnerliga skäl” föreligger. Kungl. Maj:t har nöjt sig med att använda uttrycket ”annat särskilt skäl” i stället för ”eljest synnerliga skäl”. Föredragande statsrådet har, som vi i utskottets majoritet tycker, på goda grunder haft till modell den här relevanta 22 § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Han har alltså haft en redan i kraft varande lag till förebild, medan motionärerna och reservanterna låtit sig vägledas av vad grundlagberedningen i ett betänkande har angett såsom förutsättning för permutation, nämligen att permutationen skall få ske, förutom då föreskrift i t.ex. någon donationsurkund inte längre kan tillämpas, då eljest synnerliga skäl till ändring föreligger. Som utskottsmajoriteten påvisat måste uttrycket ”särskilt skäl” anses bättre täcka hittills utvecklade rättspraxis i permutationsärenden än uttrycket ”synnerliga skäl”. Det har skett en genomgång på den punkten, och man har alltså kommit till det resultat som jag här angett. Skulle grundlagberedningens förslag till regeringsformsbestämmelser angående permutation bli lagfäst, får givetvis den blivande permutationslag som vi nu talar om — alltså i den version som regeringen har presenterat den — anpassas till en sådan bestämmelse, men man har väl inte anledning att nu gå händelserna i förväg. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan under punkten A.

Herr talman! Jag avser inte att gå in i någon längre polemik. Det framgår i allt väsentligt av skrivningen på s. 17 i utskottets betänkande vad utskottet har velat säga — jag citerar: ”Den stora nackdelen med överflyttandet av beslutskompetensen till länsstyrelsena är dock framför allt att ärendena skulle spridas på ett stort antal myndigheter, vilket uppenbart skulle komma att försvåra en enhetlig rättstillämpning. Såsom framgår av bl.a. länsstyrelsens i Norrbottens län yttrande skulle flera av länsstyrelserna få handlägga endast några få permutationsärenden varje år. Utskottet vill för sin del understryka att det är av största vikt att permutationspraxis även i fortsättningen kännetecknas av kontinuitet och enhetlighet.” Det är alltså från denna utgångspunkt som utskottet har tillstyrkt propositionen även i det här avseendet. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag i dess helhet.
Herr talman! Jag vill bara säga att det naturligtvis är väldigt svårt att nå enhetlighet i bedömningen av dessa frågor eftersom det är disparata ärenden. Det är inte några tvistiga ärenden, och det sägs i reservationen att det är sällsynt med meningsmotsättningar mellan å ena sidan sökande och å andra sidan de myndigheter som skall handlägga ärendet. Vidare finns det praxis, utvecklad vid tidigare handläggning av permutationsärenden. Den är redovisad i propositionen, och man kan utgå från att den kommer att ligga till grund för permutationsärendenas handläggning i framtiden.
Herr talman! Det kan ju synas som en strid om ord att diskutera om det skall stå ”särskilt skäl” eller ”synnerliga skäl”. Men vi reservanter har hävdat just med hänsyn till — och jag stryker under vad jag sade förut — att det här är fråga om ingripanden av offentlig myndighet i enskilda medborgares dispositioner och att det därför kan finnas anledning till en viss restriktivitet. Härvidlag har vi uppenbarligen fått stöd i tankegångar inom grundlagberedningen.

Om man lät dessa ärenden handläggas på länsstyrelsen, skulle det enligt min mening inte bli något ökat lekmannainflytande eller medborgarinflytande, utan det skulle bli ett antal tjänstemän där på förvaltningsavdelningen som skulle handlägga ärendena. Jag vill gärna instämma i vad som har sagts förut om att det är önskvärt med decentralisering i de frågor som kan vara lämpade för detta, och jag tycker att just frågor som kräver ett betydande inslag av lokalkännedom och specifik detaljkunskap bör decentraliseras. Men här är det ju, som har påpekats, i regel inte fråga om sådant; det är ofta enkla ärenden. Däremot är det ärenden som kräver ett avsevärt mått av likformighet, och jag tror att de handläggs bättre av en myndighet, framför allt när det inte är fler ärenden än det här gäller.
Herr talman! Jag vill som replik till herr Winberg hänvisa honom till vad han själv nyss sade, nämligen att permutationsärenden vanligen är av enkel beskaffenhet. Jag tänker därvid på den reservation som han står för. Uttrycket ”synnerliga skäl” är alltså inte erforderligt, eftersom det rör sig om så pass enkla ärenden. Detta har vitsordats av såväl föredragande statsrådet som departementsutredningen. Det rör sig om föga komplicerade ärenden. Det är därtill sällsynt med meningsmotsättningar mellan sökandena och de myndigheter som har att ta befattning med dessa ärenden. Då är majoritetens mening den att uttrycket ”särskilt skäl” är fullt tillräckligt och därtill täcker rättspraxis.

För flertalet medborgare är det ändå bra mycket närmare till länsstyrelsen än till kammarkollegiet. I länsstyrelsen sitter också förtroendemän, företrädare för medborgarna.
Herr talman! Jag är övertygad om att de här ärendena inte kommer att handläggas av de förtroendevalda i länsstyrelsen utan på förvaltningsavdelningen av ett antal där anställda jurister. Och jag tror inte heller att avståndet är längre telefonvägen till exempelvis kammarkollegiet än till juristerna i residensstaden när det gäller att diskutera frågan.
Herr talman! När vi i motionen har talat om länsstyrelsebeslut menar vi självfallet inte ett beslutsfattande av äldre modell, där länsstyrelsebeslut i praktiken fattades av en ensam tjänsteman i ett slutet tjänsterum. Även om de nya länsstyrelserna nu enligt vår mening inte helt tillgodoser kravet på länsdemokrati, så är dock förtroendemannainflytandet i länsstyrelserna en klar förbättring. Och permutationsärendena blir ju ganska få per länsstyrelse, som herr Winberg själv har anfört. De bör därför kunna handläggas av den samlade styrelsen. Den juridiska sakkunskap som krävs för ärendenas beredning och föredragning måste ju finnas på länsstyrelserna i deras egenskap av övervakande myndighet — den egenskap de för närvarande har.
Herr talman!

Därför anser jag att det skall vara synnerligen starka skäl om man över huvud taget skall gå till det ämbetsverket i sådana här fall. I föreliggande ärende motsvarar reservationen 2 enligt min mening mera de önskemål som man kan ha beträffande handläggningen av ärenden av detta slag, och jag kommer alltså att rösta för den reservationen.

Herr talman! I propositionen 45 har försvarsministern gett riksdagen tillfälle att ta del av förslag om inrättande av ett sekretariat för säkerhetspolitik och långsiktsplanering inom totalförsvaret och en beredning för långsiktig totalförsvarsplanering. Jag har ingenting att erinra mot ett sådant sekretariat och beredning utan finner det helt riktigt att dessa organ inrättas den 1 juli 1972. I en motion, nr 1641, har jag tillsammans med sju socialdemokrater i anledning av denna proposition om inrättande av ett sekretariat hänvisat till vår motion nr 1613, som vi väckte med anledning av propositionen 75 angående försvarets fortsatta inriktning. I den motionen har vi bl.a. tagit upp frågan om civilt motstånd och om den obalans som råder mellan de olika grenarna av vårt totalförsvar, och vi menar att dessa uppgifter bör ingå i sekretariatets och beredningens arbete. Vi pekar därvid på att försvarspolitik i traditionell mening är ett av de säkerhetspolitiska medlen. En internationell rättsordning och en minskning av spänningen i världen förutsätter att nöd och fattigdom för flertalet människor inte som nu skall råda. Därför är ett ökat utvecklingsbistånd från de rika nationerna på längre sikt en grundläggande säkerhetspolitisk åtgärd. Vi satsar i vårt land för försvarsändamål ca 7 miljarder kronor eller sex gånger mer än vad som anvisats för utrikesdepartementet, inklusive alla utbetalningar till Förenta nationerna och till utvecklingshjälp. Därtill kommer att på fredsoch konfliktforskningen satsas i förhållande till det militära försvaret ytterligt små summor. Vi anser att ett positivt fredsarbete måste i framtiden ges större tyngd än nu. Detta är motiven för kravet att i de fortsatta studierna inom det övriga totalförsvaret också bör ingå uppgiften att undersöka hur en omfördelning av försvarskostnaderna kan göras, till fördel för fredsforskning och konstruktivt nedrustningsoch fredsarbete. Vi har också i det första yrkandet anfört att en omfördelning bör ske till förmån för det psykologiska och det ekonomiska försvaret. Man kan klart skönja två olika utvecklingslinjer när det gäller den framtida moderna krigföringen. Den ena linjen är utvecklingen av nya vapensystem och av det elektroniska kriget, som pågår i Indokina sedan flera år och vars fruktansvärda konsekvenser vi nu börjar få allt klarare bevis för, där med hjälp av datorer och enkla små boxar USA :s krigsapparat registrerar varje rörelse och varje individ i djungeln. Därefter ställer de in sina vapen och fäller sina bomber efter bara några minuter och med en perfekt precision utraderar eller lemlästar människor. Detta är inte längre ett krig som förs mot vad vi uppfattar som militära mål.

— Det elektroniska kriget synes tyvärr ha blivit en självklarhet för framtiden. Den andra utvecklingslinjen är, åtminstone i vad gäller industriländerna, att utvecklade former för ekonomisk, psykologisk och politisk krigföring blir än mer tänkbara. Det är självfallet viktigt att beredskap finns — inte minst mot denna typ av krigföring — i väsentligt större utsträckning än i dag. Enligt vår mening bör det ingå i beredningens och sekretariatets arbete att undersöka, hur en omfördelning av försvarskostnaderna kan göras, till fördel för det ekonomiska försvaret, det psykologiska försvaret, fredsforskningen samt konstruktivt nedrustningsoch fredsarbete. I det andra yrkandet i motionen 1641 krävs att studierna om civilt motstånd bör ingå i den föreslagna beredningens och sekretariatets arbete samt ske förutsättningslöst och att grundprincipen skall vara att hela civilbefolkningen utbildas. Försvarsministern säger i propositionen 75 att ”en betydelsefull uppgift i den framtida försvarsplaneringen blir enligt min mening ytterligare åtgärder för att undersöka möjligheterna till och förutsättningar för s.k. civilt motstånd som ett komplement till andra motståndsformer. Jag finner det vara av vikt att studier bedrivs inom detta område. Dessa studier bör utgå från den grundsyn på den svenska säkerhetspolitiken som jag här har redovisat samt från vad försvarsutredningen har anfört om motståndsformer av detta slag.” Vi motionärer menar att man i dag inte kan ta ställning till eller bedöma omfattningen eller betydelsen av ett civilt motstånd, då man vet alltför litet om det som genomtänkt och inlärd metod. Men vi förutsätter att i de studier, som kommer att vidtas och fortsättas om civilt motstånd, ingen låsning redan nu sker som utesluter civilt motstånd som ett alternativ i framtiden. Ett enigt utskott har i sak egentligen tillstyrkt vårt yrkande om att studier om civilt motstånd bör ingå i den föreslagna beredningens och sekretariatets arbete. Utskottet räknar med att civilt motstånd måste beröra såväl den internationella utvecklingen som förhållandena inom det svenska samhället. Utskottet tillägger: ”Sådana studier måste därför samordnas med och utnyttja resultaten från de studier som förut nämnts.” Utskottet säger också att frågorna om omfördelning av försvarskostnaderna som jag nämnde tidigare och frågan om civilt motstånd upptas till behandling av utskottet i samband med granskningen av propositionen 75. Jag kan mellan raderna utläsa att det ges möjlighet att återkomma till denna diskussion vid behandlingen av propositionen 75, särskilt med tanke på att utskottet i detta betänkande inte funnit anledning att på något sätt kommentera det första yrkandet i vår motion. Med kommentaren om att man utgår ifrån att studier om civilt motstånd måste samordnas och, som jag tolkar det, ingå i beredningens arbete har man för Kungl. Maj:t velat ge till känna vad utskottet anfört. Då vi får möjligheter att återkomma i försvarsdebatten i anslutning till propositionen 75, har jag för dagen inte någon anledning att mot ett enigt utskott yrka bifall till motionen 1641. Jag har emellertid velat göra dessa kommentarer, eftersom våra synpunkter framför allt då det gäller omfördelningen av försvarskostnaderna inte på något sätt tagits upp av utskottet.

Tisdagen den Herr talman! Som framgick av fru Theorins anförande gäller det här 16 maj 1972 propositionen 75, som försvarsministern anmält för riksdagen och som behandlar inrättandet av ett sekretariat inom försvarsdepartementet från den 1 juli 1972. Jag vill här inte bemöta något av vad fru Theorin anfört sekretariat för om krigföring och förberedelse för krigföring i andra länder, utan jag säkerhetspolitik ämnar hålla mig till den anmälan om inrättandet av ett sekretariat som och långsiktsförsvarsministern har velat göra för riksdagen. planering inom Med anledning av motionen 1641 säger utskottet att det ”räknar med totalförsvaret att studier om civilt motstånd måste beröra såväl den internationella utvecklingen som förhållandena inom det svenska samhället. Sådana studier måste därför samordnas med och utnyttja resultaten från de studier som förut nämnts. Något ytterligare uttalande av riksdagen i denna del är inte påkallat.” Fru Theorin bör nog inte läsa in för mycket i utskottets enhälliga uttalande. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag berörde krigföringen i andra länder och de utvecklingsfaser vi har att räkna med enbart för att kunna motivera de krav vi framställt om en omfördelning av de totala försvarskostnaderna till fördel för det ekonomiska och det psykologiska försvaret, fredsforskning och konstruktivt nedrustningsoch fredsarbete samt till fördel för, som jag har uttryckt det, ett positivt fredsarbete. Detta är anledningen till att jag har tagit upp bl.a. utvecklingen av det elektroniska kriget. Jag kanske något mer skulle ha motiverat den psykologiska krigföring vi har att räkna med för framtiden och då inte minst den politiska krigföringen. Jag kanske inte skall läsa in mera i utlåtandet än vad där står, säger utskottets ordförande. Däremot har jag säkerligen tolkat försvarsministern rätt, när han i propositionen 75 klart säger att vidare studier om civilmotstånd bör bedrivas, vilket också försvarsutredningen har anfört. En för mig naturlig organisation för sådana studier är denna beredning och detta sekretariat som nu inrättas och som, om jag har tolkat propositionen rätt, har till uppgift att studera förutsättningarna för det framtida försvaret. Det är motiven för våra yrkanden.
Herr talman! Jag vill med anledning av det sista bara säga att den debatten kommer där den hör hemma, nämligen när vi behandlar utskottets betänkande nr 17 som just tar upp propositionen 75.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 23 berör ett väsentligt avsnitt av svensk arbetsmarknad, nämligen de äldres möjligheter att erhålla arbete. Den frågan har fått en ökad aktualitet med hänsyn till att arbetslösheten har ökat betydligt snabbare för dessa åldersgrupper än bland de yngre och medelålders. Den strukturförändring, med åtföljande företagsnedläggelser, som har kännetecknat hela 1960-talet, har för den äldre arbetskraften inneburit ökad otrygghet. Den konjunkturdämpning som vi upplevt under 1970 talet och upplever fortfarande har därtill medfört ytterligare arbetslöshet. År 1965 uppgick medeltalet arbetslösa i åldern över 60 år till ca 5 800. År 1971 hade detta medeltal ökat till 17 200, och i december 1971 var Arbetslöshetens längd är också en mätare på de äldres svårigheter. Den som är i åldern 55—60 år har tre gånger så lång arbetslöshetstid som den som är 20—24 år. Den utveckling, som dessa uppgifter jag lämnat här visar på, bekräftar att de selektiva arbetsmark nadspolitiska åtgärderna inte har räckt till för att bereda den äldre arbetskraften tillräcklig trygghet till arbete. Det beslut riksdagen fattade för någon vecka sedan om ökade möjligheter till förtidspension av arbetsmarknadspolitiska skäl har självklart en viss betydelse här. En sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år, som vi i centern föreslagit år efter år, skulle också öka tryggheten för de äldre som i dag är utestängda från möjligheten till en aktiv arbetsinsats. Pensionsfrågornas lösning gäller dock i princip endast dem som nått 63-65 års ålder. För den stora gruppen, som är 55 —60 år, är möjligheten att erhålla arbete den stora och väsentliga frågan. På förslag av regeringen beslöt 1971 års riksdag att införa visst anställningsskydd för den äldre arbetskraften. Beslutet innebär att den som har fyllt 45 år skall åtnjuta en uppsägningstid av minst två månader. Den som har fyllt 50 år skall åtnjuta en uppsägningstid av fyra månader, medan för den som har fyllt 55 år uppsägningstiden skall vara minst sex månader. För kontroll av lagens efterlevnad infördes viss kompletterande lagstiftning, innebärande bl.a. vissa strafförelägganden. Vilken verkan denna lag — av en del betraktad som tvångslagstiftning — har fått är svårt att överblicka, eftersom den har varit i kraft mycket kort tid. De ökade arbetslöshetssiffrorna ger dock en anvisning om att man inte nått det syfte man eftersträvade med den genomförda två ngslagstiftningen. Enligt vårt sätt att se bör också andra vägar än de som nu redovisats kunna beträdas. Förtidspensioneringen och den nämnda lagstiftningen har båda en viss tvingande karaktär. I partimotionen 446, som väckts vid årets riksdag, har vi i centern fört fram tanken att man borde pröva möjligheterna att befria äldre arbetskraft från avgift till tilläggspensioneringen. Det skulle innebära att avgift för äldre inte skulle behöva erläggas under visst antal år före vederbörandes pensionsålder. Det är ingen ny fråga för riksdagen. Motioner i det här ärendet väcktes både vid 1970 och 1971 års riksdagar. Riksdagens beslut i fjol grundade sig på vad andra lagutskottet anförde år 1970. Jag har ägnat en del tid åt att granska de motiveringar utskottet anförde för sitt ställningstagande att hemställa om avslag på motionerna till förra årets riksdag. Av utskottets redovisning framgår att remissinstanserna i stort sett var kritiska till förslaget. Av de elva remissinstanserna avstyrkte sju förslaget, två — en av dem var arbetsmark nadsstyrelsen — anförde allmänna synpunkter med bl.a. redovisning av sakläget för den äldre arbetskraften, medan två av remissinstanserna tillstyrkte motionärernas förslag, om ock med viss tveksamhet i någon detalj. Remissinstansernas ståndpunkter är emellertid inte alltid avgörande. Det förekommer allt som oftast här i riksdagen att förslag framläggs och godkänns mot majoriteten av remissinstanser. När jag nu har tagit del av vissa remissinstansers rent negativa attityd i den här frågan måste jag konstatera att man först har beslutat sig för att avstyrka motionerna och därefter letat upp alla motiveringar för denna negativa uppfattning som Nr 79 man kunde hitta. Därmed hade man också utelämnat en väsentlig aspekt Tisdagen den på frågan, nämligen den sakliga prövningen av ärendet. ATP-avgifterna, 16 maj 1972 som är nog så dryga, fyller i dag flera uppgifter. Dels bygger man med dem upp en pensionsfond som utgör grundval för tilläggspensionering, Avgiften till tilläggs dels åstadkommer man ett sparande, som har stor betydelse för bl.a. pensioneringen för bostadsbyggandets finansiering. Man måste emellertid fråga sig om det äldre arbetskraft m.m. inte därutöver också är väsentligt — även för tilläggspensioneringen — att vi har en hög och jämn sysselsättning. Från den utgångspunkten finns det verkligen skäl att fråga sig om inte en omfördelning — med premiebefrielse för äldre arbetskraft — skulle vara en väg som vore värd att pröva. En befrielse från ATP-avgift för vissa äldre åldersgrupper medför självfallet att avgiften måste få en viss höjning för övriga förvärvsarbetande, om man utgår ifrån att de totala inbetalningarna till fonden skall vara oförändrade. En avgiftsbefrielse för vissa högre åldersgrupper skulle, till skillnad från fjolårets ”tvångslagstiftning” göra dessa åldersgrupper mer efterfrågade och ge en viss balans på arbetsmarknaden. Det skulle vara en insats med positiv inriktning och göra den äldre arbetskraften mer eftertraktad. Det förhållandet att åtgärden skulle vara till gagn både för sysselsättningen och för de äldre, som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden, gör att det verkligen finns anledning att beträda denna väg. Jag tror också att det är nödvändigt, inte minst med den arbetssituation vi har för de äldre, att pröva nya vägar. Här har man att se till helheten om man skall kunna ge möjligheter till tryggad sysselsättning. Vi vet — och det bekräftar dagstidningarnas annonser — att det framför allt är den yngre arbetskraften som är efterfrågad, medan den äldre har svårt att hävda sig. Om man vidtar de åtgärder som vi har föreslagit i vår motion och i reservationen skapas ökade möjligheter till balans på arbetsmarknaden. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till den reservation som centerledamöterna i utskottet har fogat till utskottets betänkande.

Herr talman! Min partikamrat herr Hovhammar har också motionerat i denna fråga och ställt samma krav som herr Carlsson i Vikmanshyttan nu pläderat för. Jag har i utskottet inte kunnat biträda det kravet, och jag tror mig ha ganska starka skäl för att inte gå på en differentierad avgift till ATP-försäkringen i dagens läge. Jag var, ärade kammarledamöter, för litet sedan på universitetsfilialen i Örebro och träffade en stor mängd studenter. Vi talade allmänpolitik, och de redovisade stora bekymmer för framtiden att få arbete. Det var alltså unga människor. Vi vet också att de värnpliktiga som rycker ut i dagarna har mycket stora bekymmer för att få sysselsättning. Det är också unga människor. Det är faktiskt i dag lika många unga människor som har besvärligheter med sysselsättningen som äldre. Man kan då fråga sig: Varför skall man just premiera äldre? Man kan lika gärna premiera handikappade och sjuka människor av olika slag, som har svårt att bli 87 Jag tror att vi hamnar i en hopplös situation, om vi inför en ATP-avgift som passar vederbörande kategori. Enligt min uppfattning finns det bara ett sätt att lösa problemet i dag, och det är att göra en allmän sänkning av ATP-avgiften, vilket skulle vara mycket möjligt. Jag har ett särskilt yttrande om det, vilket herr Strindberg kommer att plädera för. Enda chansen att få fart på sysselsättningen i dag är att införa en allmän sänkning av ATP-avgiften. Självklart skulle också arbetsgivaravgiften tas bort. Det skulle ge möjligheter för alla människor, oavsett ålder, att få arbete. Man skall inte hålla på och laborera med olika ATP-avgifter för olika kategorier människor.

Herr talman! I anslutning till det särskilda yttrande som herrar Ringaby och Björck i Nässjö fogat till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 23 vill jag gärna göra några ytterligare kommentarer. I samband med den allmänna motionstiden tog jag upp frågan om ATP-avgiftens storlek fr.o.m. den 1 januari 1973. Jag visste inte då att regeringen, av allt att döma i ren desperation, skulle lägga det fullkomligt huvudlösa förslaget om en höjning av löneskatten från 2 till 4 procent. I så fall hade jag formulerat mitt motionskrav betydligt skarpare. Jag skall här inte gå in på åtgärden att höja löneskatten. Den frågan kommer upp i annat sammanhang och torde då få de beska kommentarer som den är värd. Men regeringsutspelet med en höjning av löneskatten stärker mig ytterligare i min övertygelse om att frågan om de obligatoriska avgifter som i dag så tungt belastar svenskt näringsliv — för att inte tala om landsting och kommuner — är ytterst betydelsefull. Hela detta problemkomplex måste tas upp till allvarlig och ingående debatt. Det är här ytterst fråga om en socialisering av kapitalet — och därmed risk för mångas arbetslöshet — eller om vakthållning om fri företagsamhet och nya arbetstillfällen för de i dag arbetslösa. Alltsedan frågan om en obligatorisk tilläggspensionering kom upp till debatt har frågan om avgifternas storlek och den erforderliga fondbildningen varit föremål för ingående diskussioner — ibland häftiga sådana. Hithörande ting har närmast varit att betrakta som starkt politiskt infekterade. Vi har emellertid nu kommit så långt in i systemet att vi kan se tillbaka några år och därvid konstatera hur den gångna utvecklingen har varit, och vi har också möjlighet att med någorlunda säkerhet bedöma AP-fondernas utveckling under de närmaste åren. Det borde därför också nu vara möjligt att diskutera dessa frågor med något större sans och måtta än vad tidvis varit fallet under gångna år. Jag vill, herr talman, ta upp dessa frågor, då de intimt hänger samman med den diskussion som förts och förs om vårt konjunkturläge. Förra året gjordes betydande satsningar på konjunkturstimulerande åtgärder. De sattes in punktvis, medan regeringen och kommunisterna avvisade mera generellt verkande åtgärder. Resultatet av gjorda satsningar kan inte gärna ha motsvarat förväntningarna — så blygsamma var de väl ändå inte! Stora satsningar har därför gjorts och görs för att via arbetsmarknadspolitiska insatser hjälpa dem som blivit arbetslösa. Dessa insatser är i och för sig både nödvändiga och välkomna mot bakgrund av den förda politiken, Nr 79 men det hade varit önskvärt att större insatser gjorts för att se till att Tisdagen den människorna inte blir arbetslösa. Sysselsättningens och därmed anställ 16 maj 1972 ningstrygghetens främsta försvarslinje går ju ändå genom ett konkurrens kraftigt och vinstgivande näringsliv. Samhällets främsta uppgift på detta Avgiften till tilläggs område måste då vara att bidra till företagsamhetens motståndskraft i re för tider av påfrestning. äldre arbetskraft m.m. Svenska företag arbetar under trycket av ett mycket högt kostnadsläge. Det är därför nödvändigt att söka komma till rätta med detta allvarliga problem. Olika vägar måste prövas. Att i år exempelvis föreslå slopande av löneskatten — vilket på sikt måste vara en riktig åtgärd — något som ju också förra året ingick i de borgerliga partiernas förslag till generellt verkande stimulansåtgärder — ter sig nu föga realistiskt. En framkomlig väg skulle dock kunna vara att söka minska de obligatoriska avgifterna. Det är här jag på allvar vill ha in frågan om ATP-avgifternas storlek och AP-fonderna i den aktuella debatten. Riksdagen har tidigare beslutat att avgiften för 1972 skall vara 10,5 procent, 1973 10,75 procent och 1974 11 procent. Detta beslut måste rimligtvis kunna omprövas, och jag har därför i motion till årets riksdag hemställt att riksdagen omprövar sitt tidigare beslut angående ATP-avgiftens storlek och fastställer den att fr.o.m. den 1 januari 1973 och tills vidare utgå med 9 procent samt att riksdagen beslutar uttala att någon framtida ökning av avgiften ej får ske utan att behov därav förefinnes för att trygga ATP-systemets pensionsåtaganden. Riskerar man pensionsutbetalningarna med ett sådant förslag? Nej, så är inte fallet. Låt mig citera några rader ur verkställande direktörens översikt över AP-fonderna under 1971: ”Fondens totala kapitalbehållning — — — steg under verksamhetsåret med 8 307,3 mkr. till 46 752,2 mkr. vid verksamhetsårets slut. — — — Som framgår är alltså årets kapitaltillväxt I 043,7 mkr. större än totala avgiftsflödet. Det innebär att årets ränteinkomster helt täckt årets pensionsutbetalningar och administrationskostnader och att nämnda belopp kunnat överföras till kapitalbehållningen tillsammans med samtliga avgifter. År 1972 beräknas 7 775 mkr. inflyta i avgifter, medan pensionerna väntas stiga till 2 160 mkr. Med hänsyn härtill och då huvudparten av fondens kapital är placerat till bunden ränta, kan 1972 års kapitaltillväxt uppskattas till 8 900 mkr. Det innebär, att räntorna också innevarande år kan förväntas täcka såväl utgående pensioner som samtliga administrationskostnader och därutöver ge ett bidrag till årets kapitalökning av ungefär samma storleksordning som 1971.” Så långt verkställande direktörens rapport. Detta innebär, herr talman, att vid årsskiftet 1972-1973 kommer AP-fonderna att vara uppe vid i runt tal 55—56 miljarder. När vi diskuterade pensionsfrågan för femton år sedan nämndes ofta en fondbildning på 20—30 miljarder. Någon gång talades dock om en fond av dagens storleksordning — möjligen omkring år 2000 eller 2020. Vi har alltså marscherat mycket snabbt på fondbildningens väg, snabbare än någon då kunde ana. En fondbildning på 300 å 400 miljarder år 2000 ter 89 sig nu som realistisk — i sanning ett steg mot socialism och socialiserad kapitalmarknad. Jag är helt medveten om att man med ett förslag som detta minskar kapitalmarknaden med drygt 1 miljard, men å andra sidan minskar man även näringslivets behov av att anlita kapitalmarknaden och — vilket är det väsentligaste — man kan minska utgifterna för arbetsmarknadspolitiken genom den positiva effekt som förslaget skulle få på sysselsättningen. Om man följde det förslag, som jag här skisserat, dvs. en minskning av avgiftsuttaget till 9 procent fr.o.m. den 1 januari 1973, skulle det tvångssparande som nu äger rum i AP-fonderna visserligen fortsätta, men det skulle ändå minskas med ca 1 200 miljoner under nästa år. Om man sedan inte vidtar avgiftshöjningar med mindre än att detta kan motiveras av att en förstärkning av fondbildningen behövs för att klara pensionsåtagandena, då, herr talman, har man vidtagit en åtgärd som på såväl kort som lång sikt skulle öka bl.a. näringslivets självfinansieringsgrad. En sådan åtgärd är nu synnerligen angelägen. Endast genom en utbyggd produktionsapparat som skapar nya och säkra arbetstillfällen kan vi bryta den olyckliga utveckling som vi för närvarande upplever i vårt land. Denna utveckling oroar människorna, och den borde oroa de politiskt ansvariga och få dem att inse att vi utan ovidkommande prestigesynpunkter måste pröva nya vägar i svensk politik. Jag skall, herr talman, inte ställa något yrkande, men jag hoppas att jag med det här inlägget väckt debatten till liv om den alltför snabba stegringen av AP-fonderna och ATP-avgifterna.

Herr talman! En sänkt ATP-avgift för äldre arbetstagare skulle enligt min och många andras uppfattning få framför allt två effekter. För det första skulle kostnaderna för denna arbetskraft bli lägre, och för företagarna skulle således den äldre arbetskraften bli förmånligare och billigare att anställa. Det skulle också positivt påverka många företags lönsamhet och i flera fall — vågar jag väl påstå — förbättra deras konkurrensmöjligheter gentemot utlandstillverkade varor och tjänster. Låt mig i det här sammanhanget, herr talman, påminna om att antalet konkurser och företagsnedläggelser inte tenderar att minska, snarare tvärtom. Vi vet ju också att den aktuella löneskatten, som man nu vill fördubbla från visst håll, inte kommer att förstärka företagens lönsamhet och konkurrenskraft utan tvärtom. Den andra effekten av en sänkning skulle vara att arbetslösheten bland de äldre skulle minska. En sänkt eller en slopad ATP-avgift för äldre skulle således få en direkt positiv effekt för denna mycket betydande arbetstagarkategori. De äldre arbetstagarnas mycket brydsamma situation är omvittnad av statsmakterna genom den år 1971 av riksdagen antagna äldrelagen, som bl.a. innebär en förlängd uppsägningstid för arbetstagare fr.o.m. 45 års ålder. Den här lagen är emellertid i huvudsak ett skydd för redan anställda och har visat sig ha en viss avskräckande effekt när det gäller nyanställning av just de äldre, något som jag för övrigt själv påpekade när vi på sin tid debatterade lagen i riksdagen.

Vi önskar i denna motion pröva möjligheterna att differentiera ATP-avgiften för äldre arbetskraft och har föreslagit, att avgiften halveras för arbetstagare och egenavgiftsinbetalare mellan 55 och 60 år och att avgiften slopas året efter det att den försäkrade fyller 60 år. Avgiften skulle således upphöra fem år tidigare än i det nuvarande systemet. Herr talman! Vi tycker att många skäl, inte minst de mycket starkt ökade kostnader som särskilt de mindre och medelstora arbetskraftsintensiva företagen har haft under senare år och svårigheten för de äldre att få meningsfulla arbeten, mycket starkt talar för en differentiering eller ett slopande av ATP-avgiften för äldre arbetstagare på det sätt som jag här har försökt att ange. Eftersom reservationen — bakom vilken tyvärr står endast centerpartiledamöter — helt ansluter sig till de intentioner och synpunkter som kommer till uttryck i vår motion från tre partier, ber jag att få yrka bifall till denna reservation, och jag uppmanar mina medmotionärer att rösta för den.